Herr talman! För en kort tid sedan gjorde jag en resa i Sörmland. Det var bara några dagar efter det att folkpartiregeringen lagt fram sin budget. Det var påtagligt hur illa den sörmländska verkligheten stämde med regeringens glättade beskrivning av situationen i vårt land. Jag mötte icke någon glittrande konjunkturuppgång. Jag mötte ett landskap som trots goda betingelser befinner sig i en mycket besvärlig sysselsättningskris. I stort sett är problemen på de flesta håll i landet desamma: arbetslöshet och oro för framtiden, minskad levnadsstandard, ökad otrygghet, ökad utslagning. Det är naturligtvis bra om vi nu får en viss uppgång i konjunkturen. Det är bra även om den bara återställer en del av vad löntagarna förlorat de senaste åren, även om den i stort sett bara förmår hejda raset i industriinvesteringarna och även om den bara leder till att en liten del av de förlorade industrijobben återvinns. Men jag tror inte att människornas oro stillas av några försäkringar om en förestående konjunkturuppgång eller av några bedyranden om att de fria marknadskrafterna skall lösa problemen. Jag tror att funderingarna hos många människor går mycket djupare och mycket längre än så. Många av de problem vårt land brottas med har en mycket stor och påtaglig betydelse för väldigt många människor. Låt mig ta några exempel. Under de senaste åren har traditionellt mycket starka delar av vår industri drabbats av djupa kriser. Det är stålet, varven, skogen, gruvorna. Det rör branscher som alla betraktats som själva grundvalen för Sveriges ekonomiska styrka och därmed också för vår sociala trygghet. Tiotusentals anställda har direkt hotats av arbetslöshet. Många kommuner och orter har hotats av utarmning när dominerande arbetsgivare och skattebetalare har kommit allt närmare konkursens eller nedläggningens brant. Det är naturligt om det finns många människor som frågar sig om det finns någon lösning på problemen i de krishärjade branscherna. Är det inte bara konstgjord andning att pumpa in miljardbelopp i t.ex. varven? Har vi över huvud taget någon möjlighet att konkurrera med låglöneländerna? Det gäller för oss att söka svara på de frågorna, att söka återskapa förtroendet för att de ekonomiska framtidsproblemen kan lösas. I de konkreta förslag som vi redovisar när det gäller stålindustrin, skogsindustrin, utvecklingsbolag och mycket annat — som kommer att närmare kommenteras av mina kolleger här i dag — har vi sökt visa hur en offensiv näringspolitik kan utformas. I dessa för människorna avgörande näringspolitiska frågor står regeringen faktiskt tomhänt. Den har inga besked att ge. Den skjuter problemen framför sig. Man kan ha en viss förståelse för regeringens besvärliga situation med sitt svaga underlag. Men det är likväl allvarligt i ett läge som kräver beslutsamhet och handlingskraft för att trygga jobben och för att kunna genomföra de nödvändiga förändringarna på ett socialt acceptabelt sätt. Därför kommer socialdemokratin att driva på. Tryggheten i jobbet förblir den för oss helt överskuggande politiska frågan. Det andra problemet gäller budgetunderskottet, skatterna och den sociala tryggheten. Vi befinner oss nu i en situation då var tredje krona som staten betalar ut är lånade pengar. Av en pension på 1 800 kr. är 600 kr. lånade pengar. Av de 625 kr. som varje barn får i barnbidrag är mer än 200 kr. lånade pengar. När staten betalar lärarnas löner är en tredjedel lånade pengar. Dessa exempel har jag valt för att visa att detta budgetunderskott kan komma att hota den sociala tryggheten, som vi under lång tid arbetat för att bygga upp. Och den processen kan gå fort. Det tog bara två år att föra upp budgetunderskottet från drygt 3 miljarder kronor till 45 miljarder. Och redan har vi sett hur budgetunderskottet görs till en murbräcka av krafter som alltid stått på fel sida i kampen för social trygghet. Det drar en kylig vind av otrygghet genom moderaternas motioner. Och utgångspunkten är det budgetunderskott som moderaterna själva har ett mycket stort ansvar för. Att först rasera statens finanser genom att dela ut förmåner till de välbeställda och sedan kräva besparingar som går ut över de sämre ställda, är en beprövad konservativ strategi. Efter flera år av ekonomisk kris i vårt land och i andra länder kanske i dag en vädjan till egoism har lättare att vinna anklang än annars. Vi kan se tecknen på detta i länder omkring oss. Vi som vill försvara de sociala framstegen och fortsätta en bred folklig reformpolitik måste i denna situation tala klarspråk. Det går inte att å ena sidan beklaga budgetunderskott och å andra sidan lova sänkta skatter utan att trovärdigheten när det gäller den sociala tryggheten sätts i fråga. Den fråga vi måste lämna ett svar på är: Hur skall vi klara både statens affärer och den sociala tryggheten? Och jag tror att medborgarna är på det klara med att det kommer att kräva uppoffringar. Jag tror också de är beredda att ta på sig de uppoffringarna. Under oppositionstiden har vi socialdemokrater varje år anvisat olika möjligheter att rida spärr mot den galopperande ökningen av budgetunderskottet. Vi har inte vunnit något gehör för våra förslag. Det borde i dag beklagas av alla dem som nu uttrycker oro för det stora budgetunderskottet. Vi har gått till storms mot slöseriet när det gäller krigsflygplan. Vi har gått till storms mot det helt upprörande slöseriet inom energipolitiken, som kostar oss miljarder. Vi har ansett att staten helt överbetalat privata kapitalägare vid socialiseringen av bankrutterade företag. Vi anser att man delat ut generella subventioner till näringslivet som icke gett någon sysselsättningseffekt. Vi har alltså kunnat konkret visa hur pengarna liksom har runnit mellan fingrarna på regeringen och att budgetunderskottet därmed har blivit alldeles för stort. Därmed har vi aldrig sagt — och det vet Ola Ullsten — att vi skulle kunna undvika ett budgetunderskott. Vi har också i år anvisat en politik som skulle bryta den farliga utvecklingen och innebära ett första steg i en sanering av statsfinanserna. Det kommer att ta tid. Vi har, för det första, anvisat rena förstärkningar av budgeten som uppgår till ca 2,5 miljarder kronor efter det att vi finansierat de reformer vi redan nu vill se genomförda. Vi har, för det andra, föreslagit att en produktionsskatt införs fr.o.m. nästa årsskifte. Motivet bakom detta förslag är mycket enkelt. Vi lever i ett ekonomiskt och socialt mycket utvecklat land. Det är bland mycket breda folkgrupper en självklarhet att en stor del av vår gemensamma produktion måste användas till gemensamma ändamål. Det gäller kommunikationer och annat som samhället måste sköta för att industrisamhället skall fungera. Det gäller sjukvård, pensioner, stöd till barnfamiljer och annat som krävs för tryggheten och för rättvisan. Det är produktionen som måste betala detta. Och då är det också rimligt och önskvärt att avsättningen till dessa ändamål sker så nära produktionen som möjligt. Därmed kan vi också minska en del av de orättvisor och det krångel som följer av att en så stor del av skatten tas ut på enskilda människors inkomster. Detta är den principiella utgångspunkten för vårt förslag. Den praktiska utformningen kan göras enkel, Den produktion som sker i våra företag skapar inkomster dels för de anställda, dels för kapitalägarna. Arbetsgivaravgiften innebar att endast de anställdas inkomster lades till grund för avgiftsberäkningen. Detta förhållande kritiserades, därför att det innebar en obalans mellan företag med många anställda och företag med många maskiner, men den kritiken var delvis felaktig. Nu föreslår vi emellertid att också kapitalinkomsterna läggs till grund för skatten. Att vi nu kan anvisa en skatt som är neutral i detta avseende bör emellertid betyda att de som tidigare kritiserade arbetsgivaravgiften från denna utgångspunkt nu kan ansluta sig till produktionsskatten. I debatten om denna skatt har bl.a. anförts att detta bara är en ny form av moms. Det är riktigt så till vida som att också momsen til syvende og sidst är en skatt på produktionen som allt annat. Men det finns en väldigt viktig skillnad. Momsen är till hela sin konstruktion en prishöjande skatt. Produktionsskatten beräknas på inkomsterna som skapas i företagen och inte på priserna. Med den avtalsmässiga avräkning vi föreslår betyder detta att prisnivån och därmed vår konkurrenskraft inte behöver påverkas. Det har också i debatten anförts att denna skatt är av ondo, därför att den måste betalas. Men därmed försöker man endast lägga dimridåer omkring skatteproblemen. Vi måste betala det underskott vi har försatts i. Det kan ske med hjälp av en produktionsskatt. Det kan ske med hjälp av andra skattehöjningar, som ingen emellertid talat om. Det kan ske genom sociala nedskärningar. I denna jämförelse är produktionsskatten utan tvivel att föredra. Därmed kan vi också skapa en möjlighet att sänka den direkta skatten. Det är lätt att utforma löften om sänkta skatter. Det är litet konstigt att regeringen med viss iver deltar i denna verksamhet. Men vill man göra något åt det höga budgetunderskottet och göra det på ett rättvist sätt, då krävs det att man kan tala om hur det skall betalas. Ola Ullsten hade i sitt anförande ett ganska långt, skamset och litet moloket avsnitt om budgetunderskottet. Sedan blev han väldigt konkret, när han lovade sänkta skatter. Det var som om han sade: Titta här vilka fina gåvor jag kommer med i händerna till landets medborgare. Nu får riksdagen klara ut hurde skall betalas. Nu skall riksdagen visa sin förmåga att betala. Men det är ju snarare regeringen som visar sin oförmåga, om man inte kan lösa det här problemet. Det måste ju ändå vara så — det framgick mycket klart av Ola Ullstens litet defensiva och molokna anförande på den här punkten — att folkpartiregeringen innerst inne inser att om dess ekonomiska förutsägelser skulle slå in, så håller inte detta väldiga budgetunderskott. Det blir en överhängande risk för mycket snabba prisökningar och en explosion på löneområdet — ett klassiskt exempel på en misslyckad devalveringspolitik. Då måste man ju tala om vad man kan göra åt det. Men regeringen har en mycket svag bas här i riksdagen. Det vi har att behandla är en miniregerings korttidsbudget. Den vågar väl inte tala klarspråk och hoppas måhända kunna hanka sig fram på det här sättet ända till valet. Det är farligt för landet. Som största parti måste därför socialdemokratin vara beredd att redan i dag verka för en ansvarsmedveten ekonomisk politik. Herr talman! För några dagar sedan stoppades ett avtal mellan det största svenska industriföretaget och den norska staten. Det har stundom skildrats som en maktkamp på hög nivå och ett spel. Vad man då glömmer är att detta spel måste ha följts med djup oro i tiotusentals svenska hem, på många orter i vårt land. Ty de kände att det var deras jobb och deras trygghet som stod på spel. Volvo är vårt största industriföretag. Det är avgörande för hundratusentals människors sysselsättning — löntagare och företagare. Det är av stor betydelse för den ekonomiska utvecklingen i hela vårt land.

Nu fick vi uppleva att ett avtal som stöddes av två länders regeringar, av arbetarnas och tjänstemännens fackliga organisationer, av en majoritet av aktieägarna och däribland en klar majoritet av de s.k. mindre aktieägarna, fälldes av en minoritet av främst stora kapitalägare. Det är ett beklagligt avbräck för Volvo och för det nordiska samarbetet. Det är lätt att kritisera den borgerliga regeringen för det sätt på vilket den skött frågorna om den svenska bilindustrin. Den borgerliga regeringen har saknat långsiktig handlingslinje för bilindustrins utveckling. När planerna på en fusion mellan Volvo och SAAB annonserades framträdde statsråden med sinsemellan helt motstridiga åsikter, Nils Åsling på en linje, Staffan Burenstam Linder på en annan osv. När fusionen misslyckades och Volvo begärde samhällsstöd för sin långsiktiga utveckling, svarade regeringen med ett jaså, som i praktiken innebar ett nej. Jag upprepar att som så ofta var det handlingsförlamning som präglade regeringen. Man förmådde icke ställa upp. Sedermera gick folkpartiregeringen med på ett avtal om timmerleveranser som skapade stora oklarheter och födde oro bland många anställda i skogsindustrin. Jag tvådde mina händer, för jag sade dagen innan åt regeringen att den skulle akta sig för det här timmeravtalet; problemen borde lösas på annat sätt. Vi socialdemokrater har haft en annan lösning, en s.k. svensk lösning, på bilindustrins utvecklingsproblem. Via strukturfonden ville vi satsa redan för två år sedan. Men när den lösningen spräcktes såg vi det som riktigt att stödja avtalet med Norge. Vi ställde upp på de anställdas sida. Vi ställde lojalt upp och gav vårt stöd till regeringen i förhandlingarna. När dessa ansträngningar nu välts över ända av ett mindre tal av kapitalägare är detta rätt allvarligt för regeringsmaktens auktoritet. Regeringen bör undvika att försätta sig i sådana situationer. Den första förutsättningen är då att regeringen vet vad den vill. Från de anställdas synpunkt måste utvecklingen te sig utmanande. De har under flera år fått höra från alla håll att man bör lyssna på arbetarnas och tjänstemännens synpunkter, ta till vara deras erfarenheter och kunskaper. Men i de avgörande ögonblicken fäste de bestämmande kapitalägarna inte något som helst avseende vid deras åsikter. Man frågade helt enkelt inte efter dem. Är det då förvånande att de anställda finner det demokratiska medinflytandets fernissa sitta ganska tunt när de privata ägarnas ekonomiska intresse berörs? Är det att förvåna att deras slutsats blir: Vi måste skapa oss ett inflytande även genom ägande för att kunna värna våra jobb och hävda våra intressen? Det växer i vårt land fram en stämning av konfrontation mot arbetarna och tjänstemännen och deras organisationer, som jag finner djupt illavarslande. Den konfrontationen vill Ola Ullsten inte delta i, och det är i och för sig glädjande. Vi har fått uppleva två år som inneburit sänkt levnadsstandard för vanliga löntagare. Fabriksarbetareförbundet har i sina utredningar visat att denna sänkning av levnadsstandarden är mycket kännbar framför allt för barnfamiljer. Det rör sig om 450 kr. i månaden eller så. Resultatet är ökade klyftor i vårt samhälle. Samtidigt har vi fått uppleva en väldig kapitalöverföring från den gemensamma sektorn till företagen och privata kapitalägare. Det rör sig om tusentals miljoner kronor. Denna rasering av det gemensamma sparandet till förmån för privata kapitalägare innebär självfallet också ökade klyftor i vårt samhälle. I Volvoaffären går man nu ett steg längre och säger från minoritetens sida att det i sak icke spelar någon roll vad arbetarna och tjänstemännen tycker i frågor som berör deras trygghet. Ty det är kapitalägarna som har makten och vill använda den. Det är budskapet till de anställda från dem som till sist bestämde i Volvoaffären. Och liknande budskap kommer dess värre från andra företag i vårt land. Jag vill säga mycket uppriktigt och mycket allvarligt att detta är illavars lande, ty det bär bud om svåra sociala motsättningar i vårt land. I sin långtidsutredning förespeglar regeringen en ökning av företagens vinster med 18 000 milj.kr. på fem år. Detta går i stort sett helt till förmögenhetsägarna. Arbetarna och tjänstemännen förespeglas däremot oförändrad reallön under fem år, och det talas mycket om att de bör känna ansvar. Hur tror ni att detta skall vara möjligt att genomdriva i det samhällsklimat som ni är med om att driva fram även på borgerligt håll? Vår strävan till löntagarfonder innebär i själva verket att vi under delvis nya villkor fullföljer en gammal god tradition i svensk politik: De stora framtidsuppgifterna griper vi oss an gemensamt. Vi löser dem på utjämningens och det demokratiska medansvarets väg. När det gäller speciellt Volvoaffären och bilindustrin vill jag till regeringen och de borgerliga partierna framföra två synpunkter. För det första: Släpp omedelbart alla tankar på att dela upp bilindustrin i lönsamma och mindre lönsamma delar, varvid de privata kapitalägarna skulle ograverat behålla de lönsamma, medan staten skulle engageras i de mindre lönsamma delarna. När det gäller handelsstålindustrin och dataindustrin följde ju den borgerliga regeringen vägen att socialisera kapitalägarnas förluster, samtidigt som dessa behöll de vinstgivande delarna. Det har blivit onödigt dyrt för skattebetalarna och medför väldiga omställningsproblem som samhället nu får bära ansvaret för. För det andra: De senaste veckornas händelser har visat att det inte finns någon anledning att ytterligare öka det privata kapitalets makt i Volvo. Se till att samhället med stöd av de anställda går in och tryggar Volvos långsiktiga utveckling. Där finns fjärde AP-fonden. Vårt förslag om en strukturfond ligger på riksdagens bord. Låt det få en snabb och positiv behandling. Jag har i dag talat ganska mycket om budgetunderskott och Volvoaffären. Orsaken är naturligtvis att jag betraktar båda dessa ting som väldigt viktiga. Det handlar i båda fallen om tryggheten för stora folkgrupper i vårt land. Men det finns ytterligare en viktig aspekt som är gemensam för dessa frågor. Det handlar om människornas tro på framtiden och deras inflytande över hur framtiden formas. Många människor frågar sig om det över huvud taget är möjligt att nedbringa ett budgetunderskott av den väldiga storlek vi nu har. Många kanske tänker att det inte är någon idé att engagera sig i de stora framtidsfrågorna, när de förefaller så svårbegripliga, när ändå en liten grupp kapitalägare har det avgörande inflytandet. Ur dessa funderingar kan lätt födas resignation och passivitet. Men det är ju ändå så att varje människa har ett ansvar för vår gemensamma framtid. Vi kan klara budgetunderskottet och den sociala tryggheten, om tillräckligt många människor beslutar sig för att det är viktigt att slå vakt om och utveckla ett gott och tryggt samhälle, även om det kräver vissa uppoffringar. Vi kan vidga inflytandet över vår ekonomiska framtid, om tillräckligt många människor bestämmer sig för att de är beredda att skaffa nya kunskaper och ta ett vidgat ansvar, även om det kräver tid och engagemang. I denna mening kan vi inte fatta beslut om den sociala tryggheten och den ekonomiska demokratin i denna kammare. Men vi kan fatta beslut som lägger den bästa grunden för människornas engagemang och aktiva insatser. Det är från den utgångspunkten jag nu i tio punkter vill sammanfatta huvuddragen i socialdemokratins politik. Det gör inga anspråk på fullständighet. Men det ger något väsentligt av det vi står för. Av tidsskäl kommer jag delvis att bara dra rubrikerna i förhoppning om att det kommer in i protokollet i alla fall. Var och en av dessa punkter kommer sedan att utvecklas av socialdemokratiska talare i denna debatt. Socialdemokratins främsta krav är att alla skall ha rätt till arbete. Alltför många människor är i dag arbetslösa. Särskilt ungdomen är hårt drabbad. Vi kräver krafttag för att ge arbetslös ungdom arbete, praktik eller utbildning för att öka jämställdheten och stärka kvinnornas ställning på arbetsmarknaden. De hinder som står i vägen för de handikappade på arbetsmarknaden måste undanröjas. Vi kräver kraftigt ökade insatser. För att trygga jobben krävs en offensiv näringspolitik. De regionalpolitiska insatserna måste förstärkas. 2. En stark ekonomi En stark ekonomi, präglad av solidaritet i nuet och av en beslutsam satsning i byggande för framtiden, är nödvändig för att trygga jobben och försvara den sociala tryggheten. Det är särskilt viktigt för de äldre och för barnfamiljerna. Därför måste vi redan nu inleda en minskning av budgetunderskottet och införa en produktionsskatt. För att jobben skall tryggas och vår levnadsstandard, ekonomiskt och socialt, värnas måste vår industri byggas ut och förnyas. Vi måste satsa mer på forskning och utveckling också inom företagen, på samhällsägda utvecklingsbolag inom utvalda områden, på en strukturfond, på Investeringsbanken och den fjärde AP-fonden samt på en utbyggd ekonomisk demokrati bl.a. genom löntagarfonder. Socialdemokraterna föreslår bl.a. ett förändrat och mer rättvist skattesystem. En ökad andel av statens inkomster bör tas direkt ur produktionen. Den direkta skatten bör sänkas för vanliga löntagare. Genom sänkta kommunalskatter kan marginalskatterna minskas och de orättvisa skillnaderna bli mindre mellan människor som bor i olika delar av landet. Kontrollen av skattefusk måste skärpas kraftigt. Alla har rätt till en bra bostad. Den sociala bostadspolitiken ökar valfriheten för de många människorna. Socialdemokratin kräver att alla skall ha rätt till en god miljö på arbetsplatsen, i bostaden och under fritiden. Vi har en rad konkreta krav. Jag nämner bara kampen mot blyförgiftningar. Barnen måste få lugna och trygga uppväxtvillkor. Det kräver att föräldrar och barn får mer tid för varandra. Detta berör barnomsorgen och uppbyggnaden av föräldraförsäkringen samt kräver en höjning av barnbidrag och bostadsbidrag. Vi kräver att särskilda insatser görs i skolor och klasser med problem. Elever som har svårigheter skall ges stöd och hjälp. Vi föreslår i år en satsning på 100 milj.kr. Då kan eleverna få extra stöd. För socialdemokratin är det en självklarhet att de som genom sitt arbete byggt upp vårt land skall ha rätt att känna trygghet. Socialdemokratin slår vakt om pensionärernas standard. Vi vill fullfölja reformprogrammet för pensionärerna. Våra utfästelser står fast. Vi kräver att långtidssjukvården byggs ut med 10 000 nya platser och att personaltätheten ökar. Det kan ge en vård präglad av medmänsklighet och trygghet. Vi vill fastställa ett lägsta belopp för pensionärernas kommunala bostadstillägg och därmed utjämna skillnaderna mellan kommunerna. Vi vill göra det möjligt för de äldre att bo kvar i sin egen bostad så länge som möjligt. Bidragen till pensionärsorganisationerna skall höjas och pensionärernas riksorganisationer ges rätt till överläggningar med regeringen om pensionärernas villkor. Vi vill stärka solidariteten och gemenskapen i samhället. Folkrörelserna och föreningslivet, t.ex. idrottsrörelsen, måste få ett ökat stöd. Särskilt viktigt är det att stödja föreningar som engagerar ungdomar. Vi vill ge invandrare möjligheter att delta i arbetsoch samhällsliv under likvärdiga villkor. Vi vill på bred front bekämpa alkoholoch narkotikamissbruket. Ökade resurser behövs till vården av missbrukare, och nya vårdformer skall prövas. Den förebyggande verksamheten måste stärkas, särskilt bland ungdomar. Ingen skall behöva vara rädd för att ge sig ut på gator och torg. Brottsligheten måste bekämpas. Det krävs fler kvarterspoliser och fler ungdomsledare i utsatta ungdomsmiljöer. Särskilt måste den ekonomiska och organiserade brottsligheten bekämpas. Socialdemokraterna vill forma ett samhälle där alla är med i gemenskapen. Vi skall gemensamt forma vår framtid på arbetsplatserna, i bostadsområdena och i kommunerna. Tillsammans vill vi bygga ett samhälle där alla behövs. Detta är en kort sammanfattning av vårt program. Många konkreta punkter fick jag hoppa över, men dem kommer vi att lägga fram på olika sätt. Programmet bygger på enkla slutsatser och förhoppningar som alltid kännetecknat svensk socialdemokrati. Det är vi människor som skapar framtiden. Övertygelsen om att det går att förändra verkligheten till det bättre binder samman generationerna inom arbetarrörelsen. Det kräver att vi håller samman. Det kräver att vi förmår forma en bred folklig reformpolitik i hela landets intresse. Så var det förr, så är det nu. Den viktigaste framtidsfrågan är att värna sysselsättningen. Alla människor skall ha rätt till arbete. Det är endast i gemensamt arbete som vi kan skapa en god livsmiljö. Vi vill skapa ett samhälle där barnen har lugna och trygga uppväxtvillkor, där föräldrarna har goda möjligheter till samvaro med barnen, till ömhet och närhet, där kvinnor och män lever och arbetar i jämlikhet. Vi vill värna naturen och vår miljö, verka för ett samhälle med trygga arbetsplatser och mänskligare bostadsområden, ett samhälle där vi kan åldras i trygghet och gemenskap. I det goda folkhemmet finns det heller inte några som slås ut från arbetsgemenskapen och samhällsgemenskapen. Där får människor möjlighet att utveckla sina bästa stämningars längtan, som det en gång sades av Hjalmar Branting. Kapitalismen skapar otrygghet och ökade klyftor mellan människor. Den lägger makten över vår framtid i händerna på ett fåtal. Vi vill ett samhälle med demokrati på samhällslivets alla områden, också ekonomisk demokrati, där människorna tillsammans skall kunna forma framtiden. Det är ett trygghetens, solidaritetens och frihetens samhälle.

Herr talman! Olof Palme redovisade i sitt tal, liksom jag i mitt, viktiga strävanden inför 1980-talet. Han gjorde det som uttryck för vad socialdemokratin vill, och det är naturligt. Men i verkligheten är mycket av de sociala ambitioner som Olof Palme angav gemensamma för stora delar av svenska folket och för flera av de politiska partierna här i riksdagen. Det är också idéer och värderingar som i hög grad kommer att prägla många förslag från regeringen under våren. Den här samsynen om vårt välfärdsbygge behöver vi inte heller ängsligt dölja. Den är, som jag ser det, tvärtom en styrka inför de kommande åren, en styrka som vi bör ta vara på och utveckla, för det är år då många av de sociala värden som vi gemensamt står för kommer att ställas på mycket stora prov. Olof Palme hade gjort en resa till Sörmland. Han hade upplevt människornas problem, anat en kontrast mellan de ljuspunkter i den ekonomiska utvecklingen som vi beskriver och den verklighet som en del människor upplever, och jag tror honom. Han kunde ha gjort samma iakttagelser i gruvornas Norrbotten eller varvens Västsverige eller stålets Bergslagen. Men det kan finnas anledning för mig att påminna om bakgrunden till den ekonomiska situation vi har f.n. — Olof Palme gjorde det naturligtvis inte. Folkpartiet har varit med och delat regeringsansvaret sedan valet 1976. Vi anade då inte hur illa ställt det var med landets ekonomi. När man i den socialdemokratiska motionen säger att man från det hållet varnade för svårigheterna, så är det en lätt frisering av sanningen, för att uttrycka sig mycket försiktigt. Jag minns faktiskt inga sådana varningar från valrörelsen 1976. Däremot minns jag talet om att den svenska ekonomin var stark och kännetecknades av ”hög sysselsättning, effektiv produktion, stora investeringar, sunda statsfinanser”. Det var så man beskrev det senare så omskrivna dukade bordet. Men så var alltså inte verkligheten. Olof Palme har nu rest runt i Sverige och själv upptäckt detta. I själva verket var basen för det svenska välfärdssamhället i gungning. Det behövdes mycket drastiska åtgärder för att komma till rätta med problemen. Vi hade ett besvärligt kostnadsläge; de svenska produktionskostnaderna var för höga och den svenska kronan var klart övervärderad. Därför slopade vi löneskatten, vilket var ett sätt att sänka kostnaderna. Därför devalverades kronan, för att vi skulle åstadkomma en bättre kostnadsanpassning till utlandet. Därför den mycket kritiserade åtstramningspolitiken 1977, som var en nödvändig åtgärd för att denna kostnadsanpassning till utlandet, som vi eftersträvade, skulle lyckas. När löntagarorganisationerna på hösten 1977 som ett led i åtstramningspolitiken accepterade i princip oförändrad real standard, så kan ju det inte ha berott på att man ansåg att den här politiken, som man därigenom stödde, gick på tvärs med de egna intressena och på tvärs med allt ekonomiskt förnuft. Den åsikten var och har socialdemokraterna faktiskt förblivit alldeles ensamma om. De här åtgärderna var förvisso inte särskilt populära, men det var ett sätt att på lång sikt skapa balans i ekonomin. Den socialdemokratiska oppositionen, som nu talar så mycket om hur svag regering vi har, motsatte sig alla dessa åtgärder konsekvent, på punkt efter punkt — sannolikt just därför att de tedde sig ganska impopulära för dem som inte kunde eller ville överblicka helheten och långsiktigheten. Jag tror att det var ett misstag som socialdemokraterna gjorde, ett misstag som kostade dem ganska mycket av trovärdighet när det gäller att föra ekonomisk politik. Denna politik har krävt stora ansträngningar från samhällets sida. Den har också lett till att vi fått ett underskott i statsbudgeten. Vi har behövt sätta in stora resurser för att klara sysselsättningen och den sociala tryggheten. Det är ganska klassiskt, Keynesk politik, om man så vill. Och för att påminna om vad en partivän till Olof Palme sade — LO-ekonomen Clas-Erik Odhner: Det är visserligen sant att Keynes är död, men han har ju ändå levat. Och han hade en hel del att lära om hur man bemästrar lågkonjunkturer med hjälp av stor aktivitet från statens sida, vilket av och till innebär att man åstadkommer budgetunderskott. Den här politiken har också visat sig ge resultat på annat sätt. Vi säljer nu bättre på utlandet med de bättre relativpriser som vi har. Oförändrad realstandard var utgångsläget när man förhandlade på hösten 1977. Man räknade med att prisutvecklingen januari-december skulle innebära ungefär 7,5 96 ökning. Den faktiska ökningen blev bara 5,2 26. Lönerna har med andra ord blivit 2 26 mer värda, ett belägg så gott som något på att löntagarna satsade rätt när man prioriterade måttliga lönekrav och ekonomisk balans framför höga nominella löner och risk för inflation. Men mycket återstår ändå att göra — ingen förnekar det. Investeringarna är på väg uppåt, men mycket svagt. Vi har gott om oanvänd kapacitet i den svenska industrin. Och detta är ingenting oväntat. Det är ingenting som har kommit som någon överraskning, i varje fall inte för oss i regeringen. Först när kostnadsanpassning och lagerutförsäljning har gjort sitt kan man räkna med att den ökade produktionen också leder till nyanställningar och investeringar. Det är för att påskynda den processen som vi nu stimulerar konsumtionen ytterligare. Vi var så sent som i december förra året överens om att det var riktig politik, och vi anser fortfarande att det är riktigt att hålla uppe aktiviteterna i ekonomin. Därför föreslår vi nu inga åtgärder som går åt det rakt motsatta hållet, dvs. åtstramningsåtgärder. Därför presenterar vi inte nu förslag som skulle innebära dramatiska förändringar av det stora budgetunderskottet. Det kan ju inte socialdemokraterna göra heller, vilket är anmärkningsvärt med tanke på det höga tonläget i kritiken. Jag är medveten om att man har haft marginella invändningar när det har gällt en del åtgärder på det näringspolitiska området, men här finns ju inga förslag som skulle innebära att man faktiskt bantade budgetunderskottet så att det fick någon betydelse. Här finns dessutom i botten en gemensam bedömning av den samhällsekonomiska balansen som förutsätter en stimulans av ekonomin och inte en åtstramning.

Om det skulle visa sig nödvändigt är vi naturligtvis beredda att lägga om denna politik. Men viktigt för den bedömningen är ju då inte bara det siffermässiga budgetsaldot utan vad den likviditet som många kritiker oroar sig för så mycket kommer att användas till. Går den till investeringar och lagerutbyggnad, så skapar det nya jobb, och det har vi ju ingen anledning att motarbeta eller oroa oss för. Vi har, som många påpekar, fortfarande mycket ledig kapacitet i den svenska industrin. Blir det däremot inflationstendenser på grund av att företagen bjuder över varandra när det gäller löner, är det naturligtvis bra att veta att socialdemokraterna är beredda att ta itu med det problemet med de åtgärder som då behövs. Det är vi också, Olof Palme, trots att vi bara har 39 egna mandat här i riksdagen.

Herr talman! Det låg någonting spöklikt över Olof Palmes svartmålning av förhållandena i detta land. Vi kände inte igen oss, det kan jag försäkra Olof Palme, i detta land som är ett av de rikaste i världen. Jag har framför mig en intervju i tidningen Arbetet som beskriver förhållandena i ”Familj 78”: Man, som är transportarbetare, hustru och två barn. De talar om att de förra året hade rest till Mallorca. ”Nu är Patrik så pass stor så vi kan börja åka till andra semestermål. Vi har pratat helt löst om Grekland. --- Två dominerande frågor har varit husoch bilköp. -—-- Pengarna har faktiskt räckt till, trots prishöjningar.” Ekonomin har gått jämnt upp, och de ser 1979 som ett gott år. Man skulle kunna begära litet mer av nyansering av Olof Palme, tycker jag. Det ligger också någonting spöklikt i hans anförande, framför allt därför att det saknade all kontakt med den ekonomiska verklighet som hans egen regering skapade och lämnade över till trepartiregeringen hösten 1976. Och dessutom saknade det varje kontakt med verkligheten i fråga om de åtgärder som trepartiregeringen tvingades vidta för att rätta till det elände på den ekonomiska politikens område som Olof Palmes regering hade skapat. Om man nu kritiserar och svartmålar på det sätt Olof Palme gjorde för en stund sedan, om det är så eländigt i Sverige i dag, då kan man inte komma ifrån den situation som rådde hösten 1976, efter 44 år av socialdemokratisk regim. Får jag ge Olof Palme ett gott råd — han kommer förmodligen inte att följa det, men jag kan ju kosta på mig att vara generös ändå. Läs OECD:s rapporter! Studera Internationella valutafondens analyser! Lyssna på vad ekonomer runt om i världen säger om Sveriges situation hösten 1976 och om de åtgärder som trepartiregeringen vidtog! Då får Olof Palme en riktig bild av hur läget var och en riktig förklaring till de orsaker som ligger bakom händelseutvecklingen, det stora budgetunderskottet och mycket annat som Olof Palme i dag anklagar den nuvarande regeringen och trepartiregeringen för. Under hela 1970-talet hade Sverige en tillväxt som låg långt under OECD genomsnittet — i vissa fall endast hälften av OECD-ländernas tillväxt. Vi kastade bort — om jag får använda de orden — 40 miljarder kronor. Vi hade efter 1973 varje år en inflation på 10 96, och vi hade en våldsam kostnadsstegring i vårt näringsliv. Det är detta som ligger bakom krisen och de åtgärder som trepartiregeringen tvingades vidta. Men Olof Palme står här i talarstolen och blundar för detta. Han har inte ett ord att säga om hur läget verkligen var. Han förvanskar i stället verkligheten. Han talar som ett riktigt vänsterspöke.

Herr talman! Det är sant, som Olof Palme sade, att vi har hög arbetslöshet och att det i mycket stor utsträckning är våra ungdomar som drabbas av denna arbetslöshet.

Det är den kopplingen som Olof Palme gör och som i sak är omöjlig. Det är redan sagt, men jag vill gärna påminna om det igen: Praktiskt taget alla de ekonomisk-politiska åtgärder som trepartiregeringen företog kritiserades av socialdemokraterna. Det har icke kommit något erkännande från socialdemokraterna att det endast var under förutsättning att vi rättade till det svenska näringslivets konkurrensläge i förhållande till omvärlden som vi på nytt kunde börja få fart på produktionen och skapa möjligheter till trygghet i sysselsättningen. Endast under denna förutsättning är det möjligt att börja lägga om till en offensiv näringspolitik. Det blir inte mer trovärdigt när Olof Palme i dag skjuter in sig på årets budgetunderskott, eftersom det så sent som i höstas var Olof Palme och hans partivänner som ville gå längre än alla andra för att öka budgetunderskottet. Socialdemokraterna ville då använda ännu mer pengar till en skatteomläggning. Då lades grunden för den ekonomiska situationen under 1979. Det var många bra saker som Olof Palme sade i sitt programmatiska avsnitt och som jag inte tror att det blir politisk strid om. Men en sak tänkte jag på: Olof Palme säger att vi måste inrikta våra krafter på att skapa mänskliga bostadsområden. Får jag påminna Olof Palme om att de allra flesta bostadsområden som vi i dag har är skapade under socialdemokratins politiska ledning. Får jag också påminna om att detta bostadsbyggande skedde med koncentration som den stora ledstjärnan, såväl i bostadsbyggandet som i den ekonomiska politiken över huvud taget.

Herr talman! Debattens tidsregler är i och för sig helt groteska — men till herr Bohman! Jag vill bara säga att aldrig någonsin i vårt lands historia i modern tid har vi haft en så dålig ekonomisk utveckling när det gäller produktion, investeringar och reallöner som under de två år som Gösta Bohman var ekonomiminister. Detta är ett faktiskt, objektivt konstaterande, och jag förstår herr Bohmans nöd när han skall försöka rättfärdiga detta misslyckande. Herr Ullsten glömmer nog litet lätt. Jag skall läsa upp vad jag sade i slutdebatten i valrörelsen 1976: ”Och låt mig säga några allvarsord, därför att följer man den internationella utvecklingen, och jag försöker göra det, ser den oro som finns, så står det alldeles klart för mig att vi under de närmaste tre åren måste föra en lugn och stabil politik. För att i första hand klara sysselsättningen, värna ekonomin, genomföra de reformer vi har utfäst oss: gamla, arbetslivet, semestern, barnfamiljerna. Mer utfäster vi oss icke. Det kan bli jobbigt nog. Vad gör ni? Ja, för det första alla dessa lättsinniga löften om vår ekonomi som ni sprider omkring er. Låna till skattesänkning, låna utomlands. Snabbt nog kan ni köra sönder den starka ekonomin.” Detta var den varning jag utfärdade, och när man nu ser vad som hände kan man konstatera att den var ganska profetisk. Sedan till herr Ullsten. Ni har ju haft tillfälle att regera landet i hundra dagar. Vi har varit snälla, eftersom vi delvis har medverkat till att den här regeringen kommit till för att det över huvud taget skulle finnas någon form av regering i landet. Folkpartipressen har skildrat den här regeringen som världens åttonde underverk — ungefär jämförbar med kolossen på Rhodos eller Babylons hängande trädgårdar. Men när vi nu skall sammanfatta de här hundra dagarna sker det ändå i en känsla av besvikelse. Vi visste ju att regeringen inte kunde ha vår syn och att den inte hade något starkt underlag. Vi kan erkänna att vissa problem har kunnat lösas efter en grundlig omarbetning här i riksdagen. Men trots allt får man ett intryck av att regeringen inte har den beslutförhet som man måste förvänta sig. Jag skall nämna tre exempel. Det första gäller budgetunderskottet. Varenda människa begriper att det här inte kan gå för sig. Jag kunde inte få något som helst svar av herr Ullsten. Vad tänker ni göra åt detta budgetunderskott, som om det får fortsätta att rasa på det här sättet blir ett klassiskt exempel på en misslyckad devalvering via en löneexplosion eller ett allvarligt hot mot den sociala tryggheten? Ni viker bara undan. Det är farligt, därför att ju längre man väntar med att föra en kraftfull politik, desto hårdare måste man ta i längre fram. För det andra näringspolitiken. Vi ser hur frågorna skjuts framför oss. Virkesbristen finns där, men i skogsindustrin sker ingenting. Det andra bekymret är tekoindustrin, där vi inte har denna försörjningsberedskap. Vi har bekymmer med att det inte finns några som helst planer beträffande LKAB utan man struntar i finansieringsproblemen, vi har stålindustrin där det inte sker någonting. I realiteten sitter socialdemokrater i de fackliga organisationerna för att på alla dessa områden arbeta ut handlingsprogram. Det är väl inte någon fråga som vi under det senaste året ägnat så stort intresse som stålindustrin. Men det är arbetsamt att så att säga regera i oppositionsställning. Det gäller vidare vissa miljöfrågor. Vi har läst i tidningarna nu om radongasen och de risker den innebär. Jag vet inte vem som är skyldig här, i trepartiregeringen eller den nuvarande regeringen. Mitt intresse är icke att utpeka personer. Hela den här frågan kommer f.ö. Birgitta Dahl att ta upp. Men jag säger: Man får icke missköta ett ärende i regeringen så som de olika borgerliga regeringarna misskött detta med radongasen, för det är ytterst en hänsynslöshet mot enskilda människors liv och hälsa som det innebär. Det andra exemplet är blyet. Nu står det i tidningarna om blyet. Vi väckte en motion om detta — vi hade ju materialet. Hade ni följt den motionen, så hade det förelegat ett beslut om att blyet skulle bort ur bensinen. Redan den I januari iår hade det skett en minskning med 60 96 , och sedan hade blyet varit borta nästa år. Men igen har man denna handlingsoförmåga — jag vet inte om det är i trepartiregeringen eller folkpartiregeringen eller båda. Jag vet bara att nu hör man förtvivlade människor som säger: Detta bly drabbar våra barns hälsa. Och här har vi lagt fram ett förslag när vi fick fakta. Ja, herr talman, vi medverkade ju delvis till att regeringen kom till stånd, och vi har ett intresse av hur landet regeras. Men det finns dessa allvarliga brister i beslutförheten som icke bara hänger samman med att regeringen har 39 mandat. Jag skulle vilja säga så här: Denna regering är för liten för de stora problem som vi har här i landet. Det är nog i huvudsak där som knuten

Herr talman! Jag har faktiskt för egen del inte läst skildringarna om folkpartiregeringen som något åttonde underverk, som Olof Palme talade om. Jag försöker visserligen slicka i mig allt beröm som kan tänkas stå i tidningarna, men det har varit av mycket mer återhållsamt slag än som det nu framställdes av Olof Palme. Jag tror också att det kan finnas skäl att vara litet mer återhållsam med kritiken så här 100 dagar efter det att vi började. Olof Palme hade ju för egen del 44 år på sig. Och när han nu skall ta exempel på vad som inte var så bra med den här regeringen tycker jag att han demonstrerar en betydande argumentnöd. Det finns samhällsproblem i Sverige som vi inte hunnit lösa ännu — det är riktigt, Olof Palme. Men ni vet ju själva att det tar tid. Vi brukade undervisas om det på den tiden vi för vår del hade förslag på att saker och ting borde rättas till, när vi satt i opposition. Det tar tid att veta vad man skall göra åt skogsindustrin, som befinner sig i en besvärlig kris. Och vi vill gärna tänka efter före och inte bara efterrationalisera, så att man ser hur illa det går. Vi har problem med LKAB - visst har vi det. Men jag tror inte att det är vi som har skapat de problemen. Däremot har vi försökt göra någonting åt dem. Senast för några veckor sedan — den tidningsrubriken har tydligen undgått Olof Palme — lade vi också fram ett förslag om långsiktig finansiering av LKAB. Vi kommer att lägga fram förslag i fråga om hur handelsstålverken skall hanteras. Det kommer att bli en utredning om radongasen också. Den hade kunnat tillsättas för 40 år sedan lika väl som för 10 år eller 10 månader sedan. Men den kommer nu. Det kommer också att bli åtgärder mot blyet i bensinen. Men jag har litet svårt, Olof Palme, att förstå att det faktum att allt detta inte är löst ännu — att vi inte klarat av alla miljöproblem och krisbranschproblem som vi står inför under de 100 dagar som vi haft på oss — skulle behöva vara något så förskräckligt belastande för regeringen. Jag blev riktigt orolig när Olof Palme sade att nu skulle han kritisera folkpartiregeringen för de här 100 dagarna. Jag tänkte att han kanske hade kommit på någonting, men det hade han ju inte. Så var det frågan om budgetunderskottet. Låt mig ta upp den mera utförligt. Visst hade det varit bättre, Olof Palme, om vi hade haft ett lägre budgetunderskott, nota bene förutsatt att vi ändå hade klarat den aktiva sysselsättningspolitiken och krisbranscherna och att vi ändå hade lyckats upprätthålla realvärdet på de sociala transfereringarna till olika grupper. Men vad har då socialdemokraterna för recept att erbjuda, som skulle ha möjliggjort att vi hade klarat allt detta utan budgetunderskott — för det måste ändå i stort sett vara hela budgetunderskottet man tänker på, inte bara någon marginell justering av det? Hur skulle man ha undvikit att det uppstår och vad vill man nu göra för att komma åt det? Såvitt jag kan förstå finns det inga sådana förslag. Vad först gäller frågan hur det har uppstått vill jag peka på de stora utgifterna för arbetsmarknadspolitiken. Mot dessa har det inte rests några invändningar, i varje fall inte sådana som skulle göra den politiken billigare. Vi har vidare velat hålla barnbidrag, pensioner och bostadsbidrag på en oförändrad real nivå, och vi hart.o.m. förbättrat den. Mot detta har det inte rests några invändningar från något håll. Vi har åstadkommit detta budgetunderskott därför att vi gjort en rad industriella satsningar för att klara sysselsättningen i krisdrabbade branscher. Det har anförts marginella synpunkter på dessa satsningar från olika håll men inga som skulle ha inneburit att dessa skulle ha blivit billigare. Dessutom återstår avskaffandet av löneskatten, som man på socialdemokratiskt håll menar bara har lett till att det samlats pengar i företagen men inte till att några nya jobb eller någon ökad utlandsförsäljning har kommit till stånd. Det gick att tvista om detta innan vi såg verkningarna av de lönesänkande åtgärder som regeringen har vidtagit. Men nu vet vi, Olof Palme, att dessa verkningar har infunnit sig och har varit positiva — vilket såvitt jag förstår erkänns av alla ekonomer utom av dem som råkar vara anställda av det socialdemokratiska partikansliet. Det förefaller också som om Olof Palme själv nu — visserligen litet sent — anser att denna kostnadsanpassning ändå var nödvändig. Jag har läst en intervju med Olof Palme som gjorts av Pär Fagerström, där Olof Palme säger så här: Jag erkänner gärna att skjutsen uppåt i kostnadsläget 1975-1976 var för stor. Visst var en kostnadsanpassning nödvändig. Nå, men om man då inte accepterar tanken att avskaffa löneskatten, vad ville ni då göra i stället, som skulle innebära en sådan kostnadsanpassning? Jag har inte sett några sådana förslag. Tvärtom var ni ute för att höja löneskatter och andra arbetsgivaravgifter, vilket skulle ha ökat kostnaderna. Vi vet dessutom att om denna kostnadsanpassningspolitik hade misslyckats, skulle vi i dag haft ett ännu större budgetunderskott. Då hade arbetsmarknadspolitiken och brandkårsutryckningarna blivit ännu dyrare än vad de nu blivit. Om vi nu ser på konjunkturutvecklingen under 1979, det år som närmast ligger framför oss och som vi nu diskuterar, föreslås det såvitt jag kan se inte i några motioner förändringar som skulle påverka penningmängden i ekonomin, budgetunderskottet eller någon liknande faktor. Om man granskar de motioner som gäller budgetåret 1979/80, finner man att det från socialdemokratiskt håll framförs krav på utgiftsökningar med 760 milj.kr. Sådana ändringar brukar vara ganska lätta att genomföra i riksdagen. Men när det gäller förslagen till balansering härav mot ökade inkomster blir man mera betänksam. Motionärerna vill t.ex. spara in 450 milj.kr. på försvaret — direkt ”på stubben”. Enligt vilka MBL-lagar har Olof Palme tänkt sig att förhandla med de anställda i försvaret för att göra det möjligt? Och hur skulle man genomföra en sådan omstrukturering beträffande personal och utrustning, som man f. ö. i andra sammanhang ganska bestämt motsätter sig, för att en sådan omedelbar besparing skall kunna ske? Självfallet är det alldeles omöjligt. Vidare intecknar man helt generöst resultatet av sina omöjliga besparingsförslag — varav jag nu bara nämnde ett — i form av en minskning av statsskuldsräntorna med 100 milj.kr. Detta är faktiskt inte seriöst. Man blir inte heller mer övertygad av förslagen till inkomstförstärkningar. Motionärerna vill t.ex. slopa indexregleringen. Man går därmed inte bara emot ett viktigt löntagarkrav — jag utgår från att socialdemokraterna räknar in också TCO:s medlemmar bland löntagarna, och de har krävt att indexregleringen skall vara kvar — utan man räknar dessutom fel. Denna åtgärd skulle inte ge den summa som man räknar med utan bara 50 96 därav. Sedan räknar man sig till godo 800 miljoner som trepartiregeringen har slösat bort på sin energipolitik. Det kan förvisso sägas mycket om trepartiregeringens energipolitik, men att den skulle kunna leda till något slags retroaktiv inkomstförstärkning är väl ändå att ta i. Kort sagt är ingenting av det här särskilt seriöst. Budgetunderskottet förblir lika stort med den socialdemokratiska politiken och hade förmodligen blivit lika stort även om denna politik hade varit regeringspolitik, eftersom jag är övertygad om att det ansvar för full sysselsättning och social trygghet som socialdemokraterna talar om också hade blivit socialdemokratisk politik om de hade suttit i regering, och då hade man tvingats acceptera det här budgetunderskottet. När det gäller framtiden har man gjort samma iakttagelser som regeringen. Man vet ingenting bestämt om den. Man säger att skatten skulle behöva höjas, men man vill inte binda sig nu. Det är klokt. Det vill inte vi heller göra. Dessutom räknar man fel på den här berömda produktionsfaktorsskatten, som i och för sig kan vara en bra idé och som vi har lovat utreda. Man säger att man skall ta ut 3-4 26 i produktionsfaktorsskatt, och det skall ge 7-10 miljarder i förstärkning av budgeten. Det förutsätter i så fall att inte en enda krona avräknas i löneavtalet, vilket — enligt socialdemokraternas egen motion —- skulle leda till inflation, och det vill de ju gärna undvika. Eller också gör man en avräkning i löneavtalet, och därmed minskar skatteinkomsterna för stat och kommun så att intäkten bara blir en tredjedel av vad man anger och som man vill använda för att minska underskottet. Den tredjedel som återstår skall man dessutom använda för att sänka den direkta skatten, för det anser man ju från socialdemokratiskt håll att man skall göra. Herr talman! Jag är också oroad över det stora budgetunderskottet. Jag delar de farhågor som finns för att, om en rad ”om” inträffar, det kan bli en inflationistisk utveckling, inte nu men senare. Och jag välkomnar alla förslag från alla partiers håll om hur man skall tampas med detta budgetunderskott. Men jag tycker att man skall visa upp de konkreta åtgärder man vill vidta, innan man går ut i en våldsam kanonad mot regeringen för att detta budgetunderskott har uppstått.

Herr talman! I ett avseende är denna lilla regering stor: den har oceaner av tid till sitt förfogande i riksdagsdebatten, medan vi har någon fattig minut. På denna minut vill jag ändå till Ola Ullsten säga följande. Det är litet farligt att en smula nonchalant säga: Ja, ja, ja — alla era förändringar är bara marginella. Om vi säger att 450 miljoner på ett Aygplan som aldrig skall flyga vill vi inte lägga ned, så svarar ni: Det är bara marginellt. Om vi säger att en miljard har ni kastat bort på att låta kärnkraftverk stå, så svarar ni att det är bara marginellt. När vi försöker stärka statsinkomsterna med 5 miljarder, är det bara marginellt. Vad tror ni människor får för intryck, om ni nonchalant säger att alla förändringar är bara marginella? I något slags evighetsperspektiv är allt vad vi människor sysslar med på jorden självfallet marginellt. Men vi sysslar med problem som är väsentliga för människorna i deras vardag. Det skall vi inte kalla marginellt. När jag ställer frågan vad tänker ni göra åt budgetunderskottet får jag icke ett ord till svar — trots de oceaner av tid som ni har. Den här nonchalansen hos Ola Ullsten kom fram på ett annat sätt, som jag inte tycker riktigt bra om. Jag var ganska återhållsam och sade att en regering kan inte göra allt på hundra dagar. Sedan tog jag upp vissa ting där man kan kritisera er. Till det svarade Ola Ullsten: Men det var väl ingenting. När ni exempelvis i fråga om de mindre handelsstålverken avskedade Arne Geijer på grått papper, och hans arbete med att samordna dem fick upphöra, skapade det mycket stor oro hos de anställda. De kom till oss och sade: Ni är de enda vi kan vända oss till. Det är något som ni har gjort under era hundra dagar. När ni har sagt att vi struntar i gjuterierna, när ni inte har gjort någonting på skogsindustriområdet, så är det något som ni har underlåtit under era hundra dagar. Gå nu inte ut och säg till människorna på Hornsgatan i Stockholm att blyhalten i bensinen bara är någonting marginellt! Säg i stället till dem att det förelåg en socialdemokratisk motion och att om den hade bifallits, skulle det ha inneburit att blyhalten i bensin i dag varit väsentligt lägre. Men den motionen avslog ni. Och säg inte till de tusentals familjer som i dag är oroliga över den höga halten av radongas i sina hus att detta bara är marginellt och ingenting att komma med — de hyser stor oro. Vi socialdemokrater har drivit också det ärendet, men ni har på ett skandalöst sätt misskött det. Allting är inte marginellt och likgiltigt; samhällsproblem är viktiga saker som skall behandlas seriöst och icke nonchalant. Allra sist skall jag vara litet vänlig i alla fall. Det har inte blivit många nya jobb i folkpartiets Sverige, men ett och annat kommer ändå till, på ert område. Riksgäldskontoret, som är det verk som svarar för den statliga upplåningen i Sverige och i utlandet, söker genom en stor annons en informationschef. Varför? Jo, det står: ”Kontorets verksamhet befinner sig i stark expansion.”

Herr talman! Jag kan inte komma ifrån att det är någonting nästan patetiskt över Olof Palmes bekymmer över allt som fortfarande är ogjort trots att vi regerat i hela hundra dagar. Men det där blyet i bensinen, Olof Palme, har funnits där mycket länge — långt före de hundra dagarna som vi nu talar om. Det hade man ju kunnat göra någonting åt för länge sedan, om man bara hade velat. Vi vill göra någonting åt det. Vi motionerade om det när vi var i opposition men fick avslag. Nu skall emellertid åtgärder vidtas. Radongasen i våra byggnader har också funnits där mycket länge. Nu skall vi göra någonting åt den saken också, men det kan ju hända att det tar litet tid. Det kan alltid dröja någon vecka längre än man hade tänkt sig att få i gång utredningar och att arbeta fram lagstiftningsförslag. Det var detta jag menade när jag sade att det var mycket marginella invändningar som ni förvisso hade att komma med. Jag vill inte heller negligera det Olof Palme säger om att olika kostnadsposter kunde ha blivit mindre, om saker och ting hade hanterats på ett annat sätt. Om man utan att tänka sig för t.ex. hade slagit igen den svenska flygindustrin och om man hade struntat i de säkerhetsinsatser för kärnkraften som ni taxerat till 800 milj.kr., hade vi helt visst haft lägre kostnader, i varje fall enligt Olof Palmes sätt att räkna. Jag ville bara påpeka att man inte kan tillgodoräkna sig gjorda utgifter som poster som nu kan minska budgetunderskottet i statens budget. Det är inte seriöst. Det är att försöka göra det alltför lätt för sig när man får frågan, på vilket sätt man själv hade tänkt sig att budgetunderskottet skulle kunna minskas. Till sist till frågan om vad vi tänker göra åt budgetunderskottet. Ja, vi tänker göra precis detsamma som socialdemokraterna själva rekommenderar isin motion: Vi tänker först vänta och se vilken konjunkturutveckling vi får och om konjukturutvecklingen framåt hösten i år visar att vi behöver dra in köpkraft. Men just nu är alla överens om att vi i stället behöver stimulera köpkraften. Om det emellertid visar sig att vi behöver dra in köpkraft, då kommer vi också att göra det med de metoder som behövs och som kan tänkas verka med den snabbhet som läget då kan kräva. — Detta är svaret på den fråga som Olof Palme ställt flera gånger och även fått svar på flera gånger.

Herr talman! Vad beträffar den debatt som ägt rum om dels radongas, dels blyet i bensinen vill jag påminna om att trepartiregeringen den 29 juni 1978 fattade beslut om att sänka blyhalten i motorbensin från 0,40 gram per liter till 0,15 gram. Det är alltså inte så att ingenting gjorts under senare tid. Frågan om att införa straffavgifter för dem som inte efterlever denna nya bestämmelse väntar nu på riksdagens behandling. Jag menar att man skall gå vidare på denna linje och att man även bör kunna kombinera denna med att ge kommunerna ökade förutsättningar att begränsa biltrafiken i stadskärnorna. Det ankommer på regering och riksdag att skapa förutsättningar för kommunerna i det avseendet. När det gäller radongasen fanns direktiv färdiga i slutet av september, och det undandrar sig min bedömning vad det är som gjort att de direktiven inte kom till användning på så sätt att en utredning sattes i gång om hur denna fråga skulle behandlas. Herr talman! Olika faktorer samverkar just nu till att den svenska ekonomin fortsätter att utvecklas positivt. De stabiliseringsåtgärder som trepartiregeringen vidtog kommer också under 1979 att verksamt bidra till att exportföretagen kan fortsätta att återta tidigare förlorad terräng. Samtidigt ger den internationella konjunkturuppgången, främst den i Västeuropa, påtaglig draghjälp. Man kan under dessa omständigheter räkna med en rejäl exportuppgång även under det kommande året. Även de svenska företag som i första hand vänder sig till hemmamarknaden hävdar sig bättre och bättre. Det är i stor utsträckning ett resultat av borttagandet av löneskatten. Överlagren är i stort sett borta. Kapacitetsutnyttjandet ökar därmed i både färdigvaruoch råvaruindustrin. Aktiviteten har å andra sidan inte ökat så mycket att det har uppstått något egentligt inflationstryck. Den förhållandevis låga inflationstakt som uppnåddes för närmare ett år sedan består. Arbetslösheten är däremot fortfarande hög och lusten att investera svag. Det kommer att behövas omfattande insatser även under 1979 för att hålla arbetslösheten borta. Sysselsättningsutvecklingen kommer av allt att döma att i ökad utsträckning bli beroende av hur just investeringarna utvecklas. De rent arbetsmarknadspolitiska åtgärderna måste i ännu större utsträckning än hittills inriktas på att skaffa ungdomar och andra särskilt utsatta grupper arbeten. Till de grupperna hör de handikappade. Det stora problemet vid sidan av arbetslösheten och den uteblivna investeringsuppgången utgör risken för en ny inflationsvåg. Ett så stort budgetunderskott som det regeringen redovisar för nästa budgetår utgör utan tvivel ett riskmoment. Därför är återhållsamhet med nya statsutgifter nödvändig. Framför allt är det nödvändigt med återhållsamhet med statsutgifter av konsumtionsnatur. Man ser också hur välbetänkt det var att begränsa konsumtionsstimulanserna i samband med höstens skattebeslut. Den privata konsumtionen ökar trots denna begränsning snabbare än vad regeringen räknade med för två månader sedan. Det är ingen överdrift att säga att hotet mot produktionen, sysselsättningen och standardutvecklingen den närmaste tiden i första hand ligger i att inflationen på nytt skjuter fart. Även den internationella utvecklingen rymmer osäkerhetsmoment. Omläggningen av den ekonomiska politiken i USA i åtstramande riktning kan visserligen positivt påverka bl.a. den svenska skogsindustrin via en stabilare dollarkurs. Men det finns samtidigt risk för att en sådan politik medverkar till att i förtid bryta den uppåtgående konjunkturen i industrivärlden. Strejkvågen i England, krisen i Iran och de beslutade successiva prishöjningarna på olja är andra inslag i den internationella bilden som skapar osäkerhet — osäkerhet bl.a. om uppgången i Västeuropa fortsätter så länge som man tidigare har räknat med. OECD-sekretariatet räknar i sin senaste konjunkturrapport med en viss avmattning redan under loppet av 1979. Samtidigt finns det skäl att understryka att uppgången såväl i Sverige som i andra industriländer sker från en mycket låg produktionsoch sysselsättningsnivå. Inte ens mycket gynnsamma tillväxtsiffror ger därför utrymme för någon mer expansiv politik i fråga om privat konsumtion och reformverksamhet. Den viktigaste målsättningen under 1979 måste vara att fortsätta en ekonomisk politik som säkerställer yttre och inre balans i den svenska ekonomin, förbättrad sysselsättning och en fortsatt välfärdsökning under 1980-talet. Det statliga budgetunderskottet är stort, och underskottet i utrikesaffärerna för 1979 väntas stiga trots exportökningen — båda dessa saker är nog så tydliga varningstecken för att vi återigen kan glida in i en inflationsoch kostnadsutveckling, som skulle resultera i förlorad konkurrenskraft och minskad sysselsättning. Den relativa stabilitet som mödosamt byggts upp under trepartiregeringens tid skulle då snabbt gå förlorad. Det är klart att budgetunderskottet också sätter bestämda gränser för vad som är möjligt att åstadkomma på skatteområdet. Det vore fel att ge sken av att det i ett slag skulle gå att rätta till alla de brister i skattesystemet som otvivelaktigt finns och dessutom kunna sänka det totala skattetrycket. Det blir då i stället desto viktigare att formulera en långsiktig målsättning för skattepolitiken, som kan förverkligas steg för steg. Med en sådan bör det vara möjligt att komma ifrån de improvisationer som i så hög grad kännetecknade socialdemokratins skattereformer under 1970-talet men till en del också det skatteförslag som folkpartiregeringen lade fram i höstas. När man konstaterar att det i dag knappast finns utrymme för någon sänkning av det totala skattetrycket bör man samtidigt konstatera att det knappast heller finns utrymme för några skärpningar. Därför måste man realistiskt räkna med att flertalet ändringar i vårt skattesystem de närmaste åren måste äga rum inom en i stort sett oförändrad ram, där lättnader på ett håll motverkas av skärpningar på ett annat. Inte minst socialförsäkringssystemet kommer att ställa ökade anspråk på ett ökat avgiftsuttag. Med ett växande antal ålderspensionärer, fler förtidspensionärer och fler deltidspensionärer ökar utbetalningarna av både folkpensioner och tilläggspensioner mycket snabbt. De löften vi har gett pensionärerna måste hållas. En förstärkning av uttaget till ATP-systemet lär därför bli ofrånkomlig. En sådan förstärkning blir också av betydelse för det totala sparandet i landet. Den inriktning skattepolitiken haft under 1977 och 1978 har i hög grad bidragit till sänkningen av det relativa kostnadsläget och till en förbättrad konkurrenskraft. Även indexregleringen av den statliga skatteskalan har på ett avgörande sätt bidragit till den relativa stabilisering som vi har uppnått. Framgången när det gäller kostnadsläge och konkurrenskraft får inte tillåtas gå förlorad genom att vi nu åter lägger på olika kostnadsdrivande pålagor. Man skall dock vara på det klara med att det i sin tur ytterligare begränsar handlingsfriheten för skattepolitiska reformer. Det förefaller som om socialdemokraterna ingenting har lärt av vad som har hänt. De kommer nu med ytterligare krav på höjningar av arbetsgivaravgifter och återupprepade krav på att indexregleringen skall tas bort. Inom centerpartiet menar vi att det fortsatta reformarbetet på skatteområdet närmast måste inriktas på en förbättring av den kommunala skatteutjämningen. Staten bör också genom ökade bidrag till kommunerna så långt möjligt underlätta för dessa att genomföra den ekonomiskt mycket tunga utbyggnaden av barnomsorgen, åldringsvården och långtidsvården utan ytterligare kommunala skattehöjningar. Kan man på det sättet bemästra den kommunala skatteutvecklingen får det samtidigt stor betydelse för marginalskatten för de allra flesta inkomsttagarna. En andra målsättning måste enligt vår uppfattning vara att jämna ut den klyfta som länge funnits mellan barnfamiljer och icke barnfamiljer. Det är svårt att på ett rättvist sätt genomföra en sådan utjämning inom skattesystemets ram. Det finns också andra skäl för att man här i stället tar fasta på vårt förslag om införande av en vårdnadsersättning. Med tanke på den ekonomiska situationen kan en vårdnadsersättning inte genomföras fullt ut i ett steg. Vi föreslår därför att man i en första etapp låter den utgå till alla småbarnsföräldrar med barn upp till ett och ett halvt år. När resurserna så tillåter bör ersättningen förlängas så att den kommer att utgå upp till tre år. En sådan omfördelning till barnfamiljernas förmån är enligt vår uppfattning lika angelägen som ändringar i skatteskalan. Det är inte rimligt att för 1980 genomföra större skattesänkningar för inkomsttagare som bara haratt försörja sig själva utan att samtidigt göra extra insatser för barnfamiljer i samma inkomstläge. Det är starka fördelningspolitiska och sociala skäl för vår prioritering. Ingen bestrider att det behövs förändringar i skatteskalan som gör marginalskatten mindre betungande på ökande arbetsinkomster, men vi kan inte bortse från att skatteskalan inte gör skillnad på familjer med barn och familjer utan barn. Enligt centerns uppfattning bör det vara möjligt att genom beslut nu i vår ta ett betydande steg 1980 på vägen mot en effektivare kommunal skatteutjämning i enlighet med de förslag som den kommunalekonomiska utredningen lagt fram. En sådan uppläggning förutsattes f. ö. redan i den skatteuppgörelse som centern och folkpartiet träffade i skatteutskottet före jul. Resten av en sådan reform bör kunna genomföras nästa år med ikraftträdande 1981. Socialdemokraterna har under motionstiden lagt fram förslag till en ny skatteform, som man själv kallar produktionsfaktorsskatt men som också kunde ha annat namn. Någon i grunden helt ny skatteform är det nämligen inte fråga om. Man kan kanske lättast beskriva den som en mellanform mellan dagens arbetsgivaravgifter på arbetsinkomster och mervärdeskatten. Den ger också i stort sett samma avkastning till statsskatten per uttagsprocent. Till skillnad från mervärdeskatten är den tänkt att belasta exporten. Däremot belastas inte importen. Det är naturligtvis en allvarlig tankeställare i detta sammanhang. Risken är att den på så sätt får samma kostnadsdrivande effekter som löneskatterna haft under många år, även om man siktar till att avräkna den från det tillgängliga utrymmet vid löneförhandlingarna. Ett tretill fyraprocentigt uttag redan från 1980 ovanpå de ökade avgiftsuttag som kan behövas till socialförsäkringssystemet skulle säkert också inkräkta mycket kraftigt på det utrymme för kontantlönehöjningar som man har till sitt förfogande när arbetsmarknadens parter i höst tar upp förhandlingar om nya löneavtal. Om summan av höjda statliga pålagor och kontantlön går utöver det faktiska utrymme som står till buds vid förhandlingarna är vi omedelbart inne i en prisoch lönekarusell igen. Vad det leder till fick vi ju erfara på ett hårdhänt sätt i mitten av 1970-talet. Som statsministern nyss sade har Olof Palme själv bekräftat att det var en av orsakerna till att den svenska ekonomin gick på sned och vi hamnade i den här prisoch lönekarusellen. Å andra sidan finns enligt min uppfattning ingen anledning att blankt avvisa det socialdemokratiska förslaget. Mera ingående utredningar bör kunna visa, om det möjligen kan vara till fördel att på sikt ersätta de nu existerande skatteoch avgiftsuttagen med en skatt av den karaktär som socialdemokraterna vill införa redan från 1980. Yrkandet om införandetiden anser jag fullständigt orealistiskt, eftersom man inte gärna kan införa en sådan skatt utan att ha låtit olika organ ute i samhället remissvägen ge sin syn på hur den skulle komma att verka. En viktig förutsättning för att det svenska näringslivet under 1980-talet skall kunna möta ökade krav på omställningar och skärpt internationell konkurrens är att den mera framtidsinriktade näringspolitiken, som inleddes med det s.k. småföretagarpaketet och sedan följdes av ökade insatser för teknisk forskning samt olika exportfrämjande insatser, fullföljs i enlighet med de riktlinjer som trepartiregeringen drog upp. Folkpartiregeringen har också aviserat att längre fram under våren lägga fram särskilda propositioner om näringspolitiken och regionalpolitiken. Kraven på omställningar är i de flesta industribranscher förenade med mycket stora kapitalbehov. Det gäller både typiska krisbranscher och industrigrenar med expansionsmöjligheter. Bl. a. när det gäller stål och varv har staten ryckt in med mycket stora belopp för att över huvud taget möjliggöra en omställning i socialt acceptabla former. Skogsindustrin är i betydligt större utsträckning en framtidsindustri. Den mycket långdragna lönsamhetskrisen har dock nära nog utarmat hela branschen. Den ekonomiska styrkan är alltså nu på många håll nästan Under sådana omständigheter måste enligt min uppfattning samhälle och ägare ta ett gemensamt ansvar. Staten kan genom att lämna lån på goda villkor öka överlevnadsmöjligheterna för de företag som har akuta problem. För att främja en fortsatt vidareförädling av skogsråvarorna ligger det också i samhällets intresse att underlätta för delägarna i bl.a. skogsägarrörelsens företag att själva skjuta till nödvändigt, riskbärande kapital. Det kan bl.a. ske genom att den s.k. Annell-lagstiftningen utvidgas till att också gälla kapitaltillskott till ekonomiska föreningar på samma sätt som den gäller för kapitalanskaffning till aktiebolagen. Kapitalproblemen generellt kan under 1980-talet knappast klaras utan en kombination av förbättrad lönsamhet, ökat enskilt sparande och ökat kollektivt sparande. Det enskilda sparandet har bl.a. genom olika sparstimulerande åtgärder utvecklats mycket positivt. I avvaktan på vad som händer i löntagarfondsfrågan bör det systemet med fördel också kunna utnyttjas för ett kollektivt sparande i kooperativa former i enlighet med det förslag som centern nyligen lagt fram i en motion till detta riksmöte. De överhängande kapitalproblemen innebär bl.a. att de regionala utvecklingsfonderna måste ges en central roll i den framtida näringsoch regionalpolitiken. Avsikten med ombildningen av företagarföreningarna till utvecklingsfonder var framför allt att stärka och förbättra möjligheterna till stöd för den mindre och medelstora företagsamheten, ätt stimulera nyföretagande och utöka rådgivningen till företag och uppfinnare som står i begrepp att utveckla olika produktidéer. En sådan ökad satsning på de mindre företagen innebär samtidigt ökade förutsättningar att åstadkomma en mer decentralistisk samhällsutveckling. Utvecklingsfonderna fick redan vid starten betydande medelstillskott både för sin egen verksamhet och för utlåning. Det stora intresset för fondernas verksamhet har ändå lett till stor knapphet på resurser. På många håll håller lånemedlen redan på att ta slut. Enligt centerns uppfattning bör därför riksdagen redan under innevarande budgetår tillskjuta ytterligare medel för att möta det stora lånebehovet hos olika företagsgrupper. I ett något längre perspektiv måste inte minst fondernas exportfrämjande verksamhet byggas ut. De mindre och medelstora företagen har utan tvivel betydande exportmöjligheter. Det har visats inte minst i samband med den försöksverksamhet med särskilda handelshus som startats av ett par fonder. Det är angeläget att fler fonder får möjligheter att utveckla likartad verksamhet och att det kan anvisas särskilda medel för den. Efter några år med vikande industrisysselsättning finns det nu förutsättningar för att denna åter skall börja öka. Hur det lyckas blir dock i betydande utsträckning avhängigt av hur regionalpolitiken utformas. Behovet av fortsatt bantning i flera industribranscher och ansträngningarna att höja sysselsättningsgraden i de sysselsättningssvaga delarna av landet ställer krav både på ökade resurser och på en delvis annan inriktning av regionalpolitiken. En sådan förstärkning av regionalpolitiken är också en förutsättning för att åstadkomma en mer decentraliserad samhällsstruktur. Enligt vår mening är det klok politik att tillgodose sådana krav. Det är fel att tro att omställningsproblemen i industrin och näringslivet skulle lösas billigare och bättre genom en ny flyttlasspolitik. Den största sysselsättningsökningen kommer dock även under kommande år att äga rum inom statlig, kommunal och landstingskommunal verksamhet. Inte minst mot den bakgrunden är det nödvändigt att i ökad utsträckning lägga regionalpolitiska synpunkter också på utbyggnaden av den offentliga verksamheten. Centern har i motioner föreslagit att de centrala verken får i uppdrag att systematiskt planera för en utflyttning av olika funktioner och fristående avdelningar motsvarande 10 96 av verksamheten. Vi förutsätter också att nytillkommande verk regelmässigt lokaliseras utanför Stockholm. En motsvarande decentralisering bör vara möjlig även inom kommuner och landsting. Låt mig, herr talman, i detta sammanhang än en gång beklaga att det s.k. Volvoavtalet inte kunde föras i hamn. Motiven för att söka finna nordiska lösningar på industrins strukturproblem och på viktiga energifrågor kvarstår emellertid trots det inträffade med oförändrad styrka. Jag noterar såsom positivt att regeringen är beredd att fortsätta överläggningarna med den norska regeringen för att hitta konstruktiva lösningar. Inte minst risken för att vi annars blir mer och mer beroende av internationellt storkapital och multinationell företagsamhet talar för att vi på ett bättre sätt än hittills måste ta till vara de samarbetsmöjligheter som finns i Norden. Ingen tid får därför försittas att få i gång nya diskussioner med Norge och övriga nordiska länder om tänkbara samarbetsprojekt. När det gäller energipolitiken kvarstår av allt att döma de åsiktsskillnader som ledde till trepartiregeringens upplösning. Även de gamla meningsbrytningarna inom socialdemokratin finns kvar. Det får vi besked om med jämna mellanrum. Den gruppering inom socialdemokratin som arbetar för en avveckling av kärnkraften tycks under senare tid snarast ha skärpt tonen mot den officiella partilinjen. Man tycker att partierna under sådana omständigheter borde ha relativt lätt att enas om att låta frågan avgöras genom folkomröstning.

På sina håll har det sagts att det inte skulle vara meningsfullt att ordna en folkomröstning nu men väl ett stycke in på 1980-talet. Det är en argumentering som jag har svårt att förstå. Ett folkomröstningsresultat måste rimligen ge bäst vägledning, om det resultatet kommer innan man mera definitivt binder sig för en viss energipolitisk linje. Riksdagen skall längre fram i år enligt regeringens planer ta ställning till energipolitikens fortsatta utformning fram till mitten av 1980-talet.

En folkomröstning måste rimligen föregå ett sådant beslut — då är den ju verkligen meningsfull. När det gäller skolan har centern i många år arbetat för ökade praktiska inslag i undervisningen och för bättre kontakt med samhälle och arbetsliv. En del har naturligtvis skett i det avseendet, men det går trögt. Därför utgör också kravet på mer praktik en av huvudpunkterna i den omfattande motion om skolan som centern nyligen har väckt här i riksdagen. Inte minst måste den nya läroplan som skall ersätta den nuvarande ges en sådan inriktning. Det innebär inte minst att skolans kontakter med arbetslivet behöver förstärkas. Denna arbetslivskontakt behövs genom hela skolan men i särskilt hög utsträckning i anslutning till studieoch yrkesvalet samt under yrkesutbildningen. Det är också då som chansen är störst att bredda elevernas intresseinriktning och på så sätt påverka de traditionella könsrollerna. Motionens andra huvudinslag är betoningen av baskunskaper. Att kunna läsa, skriva och räkna är helt avgörande för att tillgodogöra sig andra kunskaper i skolan. Baskunskaperna i sådana ämnen är också det som bäst kommer till användning i praktiska livet. Därför är det nödvändigt att skolan lägger större vikt vid dessa grundläggande färdigheter än vad som i dag är fallet. Situationen i våra skolor är f. n. mycket varierande. På en del håll har bl.a. ordningsproblemen hopat sig i sådan omfattning att de bara går att bemästra med stor möda. På andra håll, och det gäller dess bättre i de flesta fall, fungerar skolan ganska hyggligt. Men också här finns det elever som inte finner sig till rätta, som inte finner undervisningen angelägen. Framgång nås inte utan hårt arbete — det gäller i skolan som i andra sammanhang. Det är också viktigt med bestämda regler och krav. Skolan måste i detta avseende som i andra vara en träning för förhållandena i arbetsliv och samhälle. Arbetet i skolan skall naturligtvis bygga på medmänsklighet och gemenskap. Varje individ är unik, och vi måste ge varje ung individ möjlighet att ta till vara sina förutsättningar. En viktig sak är att hem och skola hjälps åt att inpränta nödvändigheten och värdet av att ta personligt ansvar. Det är en förutsättning för ett solidariskt samhällsbyggande. Dagens samhällsbyggare — vare sig de är politiskt verksamma, forskare eller befinner sig ute i produktionen — måste arbeta utifrån delvis nya förutsättningar. Det behövs, som vi i centern ser saken, också nya värderingar i samhällsarbetet, om framtidens samhälle inte bara skall bli ett i pengar rikare samhälle utan också ett i mänskliga kvaliteter bättre samhälle. Sådana värderingar sätter också i hög grad sin prägel på det förslag till omarbetat partiprogram som nu diskuteras ute i centerrörelsen. På det internationella planet sker snabbt stora förändringar. De politiska självständighetsoch frigörelsesträvandena i tredje världen har åtminstone i en del fall följts av ökad ekonomisk självständighet. Maktoch konkurrens förhållandena håller på så sätt på att förskjutas. Viktiga råvaror som olja, kaffe och te kan inte längre köpas till slumppriser av oss som bor i de rika länderna. Samtidigt närmar sig det ena unga industrilandet efter det andra steg för steg de ledande industriländerna när det gäller att frambringa avancerade industriprodukter. Det ställer krav på omställningar i industriländerna. Den ekonomiska politiken, näringspolitiken och regionalpolitiken kommer i allt högre grad att få inriktas på att underlätta den anpassningen. Viktigast av allt är dock att vi accepterar att den utvecklingen innebär en inskränkning av vår relativa standard. Inte minst i ungdomsgenerationen växer det också fram en medvetenhet om att det inte går att fortsätta hårdexploateringen av naturresurser och naturtillgångar. Vad som i det fallet fungerat som en väckarklocka är den tilltagande knappheten på viktiga naturresurser som åkerjord och mineral, jordens begränsade förmåga att tåla föroreningar samt miljöförgiftningarnas hälsoeffekter på människor och annat liv. Det gör det nödvändigt att forma framtidens samhälle med målsättningen att bruka och inte förbruka den rikedom som naturen erbjuder. Herr talman! Det jag nu sagt innebär inte att centern säger nej till en fortsatt tillväxt. Om vi skall kunna rätta till den obalans vår ekonomi har gentemot vår omvärld så krävs en ökad tillväxt. Om miljoner människor runt om i världen skall komma ur svält och nöd krävs en fortsatt tillväxt i ekonomisk mening. Men vad vi behöver diskutera är tillväxtens innehåll och fördelning. Den diskussionen är angelägen, liksom det är nödvändigt att vi ser till att dra de rätta konsekvenserna för svensk del. Det finns anledning att ta lärdom av de misstag som vi här i Sverige och på andra håll gjort i samhällsplaneringen under senare decennier. De säger oss att materiella framsteg inte kan ersätta mänskliga kvaliteter — det må sedan gälla arbetsliv, uppfostran av den unga generationen eller omsorgen om våra gamla.

Herr talman! Vad denna vårriksdag främst kommer att syssla med och vad som i första hand uppfyller våra medborgares tankar och sinnen är vardagsnära praktiska problem. Det är frågor om hur lönen skall räcka till, hur man eller hustru skall kunna förena ansvar om barnen med insatser ute i arbetslivet, hur sjuka och gamla skall kunna få den vård de behöver, hur tryggheten för våra pensionärer skall garanteras, och mycket, mycket annat av det slaget — i detta ett av världens rikaste länder. Men vi får inte för den skull glömma bort vad som händer utanför våra gränser — hur små de trygghetsproblem är som vi brottas med i jämförelse med den otrygghet som råder runt om i en värld av osäkerhet, våld och t.o.m. öppet krig. Vi svenskar har all anledning att vara försiktiga och att satsa allt det som måste satsas för att bevara vårt folks oberoende och säkerhet samt balans och fred i Norden. Det är bl.a. därför som socialdemokraternas nya negativa försvarspolitik är så oroande, inte bara för oss själva utan också för våra nordiska grannar. Än en gång har Indokina blivit krigsskådeplats. De har fått fel, som en gång trodde att en seger för FNL i Sydvietnam skulle inleda en period av inre frihet och demokrati, av nationellt oberoende och fred för Sydostasiens plågade folk. Det blev inget oberoende. Det blev inte ett demokratiskt och fritt Sydvietnam. Det blev en total underkastelse under Hanoi, en hårdhänt politik för att stöpa om samhället i totalitär riktning. Och tiotusentals människor vågar varje månad sina liv för att söka en ny existens i främmande länder. Det blev ingen frihet för Sydvietnams folk och ingen fred för Indokina. Laos förvandlas till en vietnamesisk lydstat. 40 000 vietnamesiska soldater står på dess territorium. Mer än 120 000 laotier har flytt till grannlandet Thailand. Och nu är det Kambodjas tur. Den grymmaste av alla grymma kommunistregimer har krossats av krigsvana vietnamesiska divisioner. Sannolikt återstår lång tid av ockupation, motståndskamp och inbördes strider. Jag har ingen anledning — trots facit — att ytterligare anknyta till det sena 1960-talets och det tidiga 1970-talets svenska debatt om Indokina. Det räcker att konstatera att det Vietnam som stöddes av en bred svensk opinion blev ett helt annat Vietnam än flertalet hoppades på, en totalitär regim som satsat på krig och inte främst på civilt återuppbyggnadsarbete. Vietnam är det största mottagarlandet för svensk u-hjälp. För innevarande budgetår har 380 milj.kr. anslagits. För nästa år har regeringen föreslagit 400 miljoner. Men så kan det inte fortgå. Ett oförändrat eller höjt stöd skulle kunna uppfattas som att vi rycker på axlarna åt det som händer. Och vårt folks vilja att arbeta in de miljarder som u-hjälpen kostar varje år skulle starkt försvagas, om vi bara traskade vidare utan att reagera inför händelseutvecklingen. Stödet till Vietnam måste därför omprövas. Vi moderater har föreslagit en halvering. Tillsammans med de pengar som finns kvar från tidigare anslag bör det som då står till förfogande räcka till för att slutföra igångsatta projekt. Vad som sedan skall hända får bli beroende på utvecklingen där borta. De pengar som vi därigenom drar in vill vi till större delen använda för att ge hjälp åt alla dem som flyr från det krig, det våld och det elände som följer i Hanoitruppernas spår, till hjälp åt fattiga och hungrande flyktingar från Vietnam, från Laos och från Kambodja, som i dag befinner sig i överfyllda båtar eller i flyktingläger runt om i Sydostasien. Det är dessa människor som behöver vårt stöd och vår solidaritet, inte ledarna i Hanoi. Herr talman! Det arbetsår som ligger framför oss är mera betydelsefullt än många, många andra år. Det är betydelsefullt inte därför att Sveriges folk den 16 september går till val utan därför att vi befinner oss i eller nära en brytpunkt i vår samhällsutveckling. Vi måste ta ställning till hur garantier skall skapas för fortsatt välstånd och sysselsättning för vårt lands medborgare och hur det samhälle och det ekonomiska system skall se ut, som kan ge oss sådana garantier med bevarad valfrihet och ett livskraftigt folkstyre. Vi kan, herr talman, dra en del viktiga slutsatser av de två åren av borgerligt Trepartiregeringen visade först och främst att en borgerlig regering kan styra vårt land, att den kan göra det med kraft och med mod och att den kan genomföra även impopulära åtgärder, när landets ekonomiska hälsa så kräver. Regeringen lade en fast grund för en återhämtning ur den ekonomiska kris socialdemokraterna lämnade efter sig hösten 1976. Vi fick bukt med inflationen och tog ett stort steg på vägen mot balans i vår utrikeshandel. Tillåt mig, herr talman, att i sammanhanget travestera Olof Palme: Aldrig någonsin i vår historia har Sverige befunnit sig i ett sådant krisläge som då den borgerliga trepartiregeringen tog över efter socialdemokraterna hösten 1976. För det första hade vi stora, växande handelsoch bytesbalansunderskott. För det andra hade vi en industriproduktion som sjunkit sedan slutet av 1974. För det tredje hade inflationen sedan flera år tillbaka legat på 10 procentsnivån. För det fjärde förlorade vi marknadsandelar till utlandet. För det femte hade vi under hela 1970-talet en sämre BNP-utveckling än man hade i andra länder. Sverige låg sist i OECD 1971 och 1972, trea från slutet 1973 och fyra från slutet 1976. För det sjätte befann vi oss i en öppen valutakris då trepartiregeringen tillträdde. En tredjedel av våra valutatillgångar hade runnit ut några månader dessförinnan. För det sjunde mötte vi överhängande kriser i företag efter företag, i bransch efter bransch: i stålbranschen, i varvsbranschen och i gruvbranschen. Dessa branscher och dessa företag hade redan före regeringsskiftet redogjort för sina problem för den dåvarande socialdemokratiska regeringen och fått rådet att vänta till efter valet. Några veckor efter det att den nya regeringen hade trätt till fick vi stoppa in omkring 2 miljarder kronor i Norrbottens Järnverk för att det företaget inte skulle likvideras. Detta var alltså den verklighet vi mötte, den verklighet som Olof Palme — jag vågar påstå: mot bättre vetande — förnekat. Men i stället för att han och jag skall stå här i kammaren och gräla om vad som är sant eller osant och rätt eller orätt, borde vi kunna överlåta den frågan åt objektiva och opartiska bedömare. Jag har därvid hänvisat till OECD, till internationella valutafonden och till all utländsk och inhemsk ekonomisk expertis. De vet hur det förhöll sig. Vill Olof Palme få klart för sig hur det verkligen förhöll sig, så är det alltså inga svårigheter för honom och hans socialdemokrater att få den vissheten, så att de sedan kan gå ut och tala om för svenska folket vad som är sant, hur det verkligen såg ut i Sverige, och inte ge en falsk skildring av den verklighet som människorna lever i. En annan viktig slutsats vi kan dra av trepartisamarbetet är att trepartiregeringen demonstrerade falskheten i årtionden av socialdemokratiskt förtal om att borgerligt regerande skulle leda till social nedrustning. Alla påståenden om att sjukförsäkringen skulle brytas sönder, att ATP skulle rivas upp, att arbetsmarknadspolitiken skulle raseras och att barnbidrag och pensionsutbetalningar skulle stoppas visade sig vara just det förtal, som vi alltid påstått att det varit fråga om. Sist, men inte minst: Vad trepartiregerandet visade är hur tafatta och handfallna socialdemokraterna stått inför de problem som deras egen politik har skapat. De förslag de lagt fram i opposition skulle, om de hade förverkligats, ha förvärrat den ekonomiska kris som rådde hösten 1976. Herr talman! Ett av våra största problem är det svenska skattetrycket. Vårt land har som bekant världens högsta skatter. Inte i något annat land får löntagarna i skatt avstå så mycket av sina löneökningar. Samhällsekonomiskt har följderna av detta blivit utomordentligt allvarliga. Skatterna har medverkat till att vi fått en långsammare produktionstillväxt under 1970-talet än flertalet andra länder. Skatterna har drivit på prisstegringarna. De fria förhandlingarna mellan parterna på arbetsmarknaden har minskat i betydelse. Våra företags soliditet och lönsamhet har försämrats. En nedgång har skett i nyföretagandet. Investeringarna har dämpats. Utvecklingskraften i vårt näringsliv har försvagats. De enskilda medborgarna, de som ytterst betalar dessa skatter, börjar alltmer finna det olönsamt att göra extra arbetsinsatser, då de får behålla kanske bara någon enda tia av varje ny hundralapp. Det finns som bekant grupper i samhället som har 100-procentiga marginalskatter. Allt flera människor går i dag över från heltidsarbete till arbete på deltid eller halvtid —i Dagens Eko i morse redovisades siffror om detta. Vi kan inte fortsätta på det här sättet. Jag har sagt det förut, och jag upprepar det på nytt: Det vore beklämmande, om politikerna i riksdagen och ute i kommunerna skulle bli de sista som ville medge vilket tungt samhällsproblem som skattebelastningen har blivit i vårt land. Vi har helt enkelt slagit i skattetaket. Medborgarna accepterar inte längre — och det visar de i sitt handlande — politikernas avvägning mellan hur mycket samhället bör ta av deras inkomster och hur mycket människorna själva skall få behålla. De vill inte nöja sig med att bara få ha kvar var tredje eller var fjärde krona av sin inkomstökning. Denna pågående skatterevolt framgår av den växande dolda sektorn i vår ekonomi. Vi är, som Gunnar Myrdal har sagt, på väg att bli ett folk av skattefifflare. En del tror sig kunna komma ut ur detta genom ett nytt skattesystem. Det är möjligt att det går att finna ett bättre system än det vi hari dag. Men därmed löser vi inte våra grundläggande svårigheter. De sammanhänger med den snabbt växande offentliga sektorn, som — hur man än bär sig åt — måste försörjas med pengar som skall arbetas ihop av våra inkomsttagare, våra medborgare. Nu påstår socialdemokraterna plötsligt att de kan lösa snart sagt alla svårigheter genom en s.k. produktionsfaktorbeskattning, en beskattning som redan i mitten av 1950-talet avvisades av en enig statlig utredning. Förslaget är i sak ingenting annat än en blandning av moms och arbetsgivaravgifter, en blandning som förenar båda dessa skatteformers sämsta egenskaper. Vad det i själva verket är fråga om är att öka skattetrycket ytterligare. Socialdemokraterna vill alltså öka skattetrycket nästa år med uppemot 15 000 milj.kr., dvs. 3 000 kr. på varje inkomsttagare i vårt land. Låt oss, herr talman, ha fullständigt klart för oss att vi inte kommer till rätta med våra svårigheter genom nya eller nygamla eller höjda skatter. Vad som fordras förutom tillväxt i ekonomin — och det är kanske det väsentligaste — är sparsamhet och bättre hushållning. Vi måste se över den ”rundgång” med skatter och bidrag som har byggts upp under åren. Staten tar skattebetalarpengar med ena handen och ger tillbaka bidragspengar med den andra. Den processen är väldigt dyr. Den kräver tusentals byråkrater och den kräver miljontals blanketter. Ungefär en gång per årtionde kommer socialdemokraterna med ett nytt skattepåhitt. När inkomstskatterna började slå i taket, då kom omsen och momsen. När momsen inte kunde höjas mer, kom arbetsgivaravgifterna. Och nu skall vi alltså få produktionsfaktorsskatter. Nya skatter, nya namn på skatter. Allt för att dölja att skatterna till sist alltid måste betalas av vårt lands enskilda medborgare. Det finns — och det kommer alltför ofta bort i debatten — ett direkt samband mellan skatter och sparande. Ett underskott på sparande i den statliga sektorn — en budgetbrist med andra ord — kan motverkas genom ett högt sparande inom andra sektorer av samhällslivet. I stället för att höja skatter för att öka det offentliga sparandet, kan man få motsvarande samhällsekonomiska effekt genom att öka sparandet i företagen och hos enskilda hushåll. Skillnaden är bara den att sparande genom skattehöjningar minskar den enskilde medborgarens valfrihet medan sparande i hushållssektorn ökar valfriheten. Det är bl.a. mot den bakgrunden som socialdemokraternas kollektiva löntagarfonder skall bedömas. De påstås som bekant syfta till bl.a. att öka kapitalbildningen — dvs. sparandet — i vårt land. Men pengar till fonderna måste tas någon annanstans ifrån. Byggs fonderna upp genom att företagsvinster helt eller delvis konfiskeras, då minskar sparandet i företagssektorn. Soliditeten och lönsamheten i företagen, som redan nu ligger på bottennivå och hämmar investeringsviljan, blir ännu mer försämrad. I stället för att stimulera investeringar, som alla talar om att vi skall göra, får löntagarfonder alltså precis motsatta följder. Fonderna kan också — vilket socialdemokraterna föreslagit — byggas upp genom att löntagarna tvingas avstå en del av sitt löneutrymme. Men det slaget av tvångssparande — det är det som det är fråga om — minskar i motsvarande mån hushållens möjligheter att spara. Det totala sparandet i samhället ökar inte. Sparandet skall bygga på frivillighet, på att medborgarna drar ner sin konsumtion i vetskap om att de själva — om så behövs — får förfoga över sina sparpengar. Detta kan ske på många olika vägar, som alla leder till en spridning av ägandet, med andra ord vidgad delaktighet i förmögenhetsbildningen i vårt land, det som Olof Palme för en stund sedan talade så vackert om. Man kan exempelvis bygga vidare på det värdesäkra sparande som trepartiregeringen införde och som ger möjlighet att spara antingen i bank eller i särskilda aktiefonder. Man kan alltså bygga ut det systemet och möjliggöra sparande i företagen, som gör de anställda till delägare i företagen. Vilken väg man än väljer, bör målet vara en spridning av ägandet, en spridning av ansvarstagandet och en ökning av det totala sparandet, inte ökad koncentration av makten hos några få och stora kollektiv. En utbyggnad av det nuvarande värdesäkra sparandet kan också ske med särskilda bosparkonton, som vi har föreslagit i en partimotion. Därigenom skulle man kunna underlätta för medborgarna att förvärva en egen bostad, ett eget småhus eller en egen lägenhet över huvud taget. Vi har också föreslagit en lagändring, som skall göra det möjligt för boende att äga och lagfara sina lägenheter och därigenom nedbringa de nuvarande höga och alltför snabbt växande boendekostnaderna. Det finns inga som helst rimliga logiska skäl varför man kan äga sin bostad i en radhuslänga men inte sin bostad i ett flervåningshus. Den enda skillnaden är ju att i det förstnämnda fallet har bebyggelsen skett på längden och i det andra på höjden. Valfrihet, herr talman, förutsätter ansvar. Fostran till frihet kräver fostran till ansvarstagande. Detta är en förutsättning för en fast samhällsgemenskap. När vi moderater begär att vårt samhälle skall präglas av frihet för den enskilde, kräver det att den enskilde kan förena friheten med förmåga och vilja att ta ansvar, inte bara för sig själv, sin familj och sina närmaste utan också för samhällsgemenskapen i dess helhet. Därför är familjens och inte minst skolans förmåga och skyldighet att förmedla normer så betydelsefull. Att med andra ord lära ut vad som är sant och osant, vad som är rätt och orätt. Och inte minst vad begreppet hänsyn mot andra innebär. Skolans fostran till frihet får inte innebära att eleverna får göra vad de vill. Inte att de får uppträda hur som helst mot lärare, kamrater och den gemenskap som skolan utgör. Det måste ställas krav på eleverna redan på ett tidigt stadium, krav som underlättar för eleverna att senare motsvara de fordringar familjelivet och arbetslivet kommer att ställa. Fostran till frihet måste också ge eleverna de kunskaper och de färdigheter som utgör ett nödvändigt villkor för att den unga generationen skall kunna växa in och verka i samhällsgemenskapen. Utan kunskaper förlorar frihetsbegreppet en stor del av sitt innehåll. Arbetslivet är i dag mycket mer komplicerat och mycket mer fordrande än det var tidigare. Strävandena efter medinflytande och medbestämmande är mer förpliktande. Om inte eleverna lärt sig att möta dessa nya krav har skolan misslyckats. Trepartiregeringen föreslog och vidtog en rad åtgärder för att komma till rätta med skolans många problem. En del av dem har förverkligats. Andra ligger på beredningsstadiet. Om strävandena fullföljs bör det finnas bättre förutsättningar för att skapa den ordning och reda i skolarbetet som allt fler svenska medborgare i dag efterlyser. Den vikande kunskapsstandard som den socialdemokratiska skolpolitiken lett till har blivit ett slags samhällsproblem. Sverige behöver ansvarsmedvetna, välutbildade och kunniga människor. Kan det behovet inte tillgodoses, drabbas hela vårt samhälle, men särskilt hårt de elever som under sina många år i skolan inte fått den grund för senare insatser i arbetslivet som de har rätt att begära som medborgare i en demokrati av det slag vi har. Jag har ingen möjlighet, herr talman, att här och nu redovisa alla de konkreta åtgärder som vi moderater har påyrkat i vår stora partimotion. Så mycket vill jag emellertid ha sagt, att om större krav skall ställas på eleverna då det gäller både hänsynen till andra, ordning och fasta arbetsrutiner samt prestationsvilja, då förutsätter detta en betygsättning som gör det möjligt för eleverna att avläsa de resultat som de har åstadkommit genom sitt arbete. Då krävs betyg som gör det möjligt för föräldrarna att bedöma hur deras barn följer arbetet. Och då behövs betyg för att blivande arbetsgivare skall kunna avgöra vederbörandes kvalifikationer för olika arbetsuppgifter. Och inte minst betydelsefulla är betygen genom att de underlättar för eleverna att i olika valsituationer välja den väg som bäst passar deras varierande personliga förutsättningar. Valfrihet måste också prägla familjepolitiken. Många föräldrar saknar i dag möjlighet att välja. Både ekonomiska och praktiska skäl lägger hinder i vägen. Det är svårt — ibland omöjligt — att kombinera insatser i arbetslivet med en naturlig strävan att ta hand om barnen, i varje fall under deras första år. Jäkt på arbetsplatser, jäkt hemma, oro över att inte få tillräcklig tid över för barnen, ängslan över hur de skall kunna anpassas till kollektivet i barndaghemmen. Medvetande om att barnen ofta begär mera av sina föräldrar än dessa har möjlighet att ge dem. Ekonomiska bekymmer som växer ju fler barnen blir. Insikten om att det med växande barnantal är omöjligt att genom nya insatser öka sina inkomster. Därför att vi har det skatteoch bidragssystem som vi har. Allt sådant ställer särskilda krav på en till samhällsutvecklingen bättre anpassad familjepolitik. Trepartiregeringen vidtog åtgärder för att underlätta för barnfamiljerna och för att begränsa de här konflikterna. Den lagstadgade rätten till sextimmarsdag för småbarnsföräldrar och de första stegen mot en vårdnadsersättning ingick däri. De här insatserna måste nu fullföljas. Genom ett system med vårdnadsersättning och därtill anpassade barndaghemsavgifter samt rätt till avdrag för nödvändiga vårdnadskostnader blir det möjligt att främja valfriheten och att bättre än nu förena arbete utanför hemmet med vård om barnen. Och de helt orimliga marginaleffekterna för flerbarnsfamiljer måste avskaffas. Liknande problem möter man på andra håll inom vårdområdet. Även här krävs vidgade möjligheter för den enskilde att bestämma till vad och hur hans pengar skall disponeras. Det fordras mer av personlig vård, mer av hemvård, större i stället för mindre utrymme för privatläkare och privata tandläkare, avbyråkratisering i stället för byråkratisering, decentralisering i stället för centralisering, valfrihet i stället för myndighetsstyrning uppifrån. Herr talman! I många av de frågor som jag här har berört — skatterna, sparandet, skolan, barnomsorgen och familjen samt inte minst själva grundvalen för vår ekonomiska politik i framtiden — är det min förhoppning att vi under den här vårriksdagen skall kunna komma överens över ett så brett politiskt fält som möjligt. Men i vissa grundläggande frågor står trots det två skilda synsätt mot varandra i dag lika väl som för 5, för 15 eller för 25 år sedan. Den ena uppfattningen vilar på övertygelsen om att vårt folks framtid bäst gagnas av att samhällsfunktionerna i så stor utsträckning som möjligt centraliseras och att människornas vardag i allt större utsträckning utformas av politiker och Allmänpolitisk genom politiska beslut. Den andra uppfattningen utgår ifrån att en decentraliserad samhällsekonomi ger det största utrymmet för de enskilda människornas valfrihet och ansvarstagande och därmed också för de initiativ och de arbetsinsatser som lägger grunden för välfärd och sysselsättning. Gränsen går alltså — starkt förenklat — mellan socialism och ickesocialism. Det val som vi står inför i höst gäller om den ändring av den politiska kursen som ägde rum hösten 1976 skall ligga fast eller om rodret än en gång skall läggas om till en politik med alltmer av förmynderi och kollektivism. Jag är övertygad om att det sistnämnda vore till skada för vårt land och för vår ekonomi samt för de enskilda människorna och deras frihet och deras välfärd. Jag tror inte att socialdemokraterna kan föra en skolpolitik som förbättrar kvaliteten i undervisningen och skapar ordning och drägliga arbetsförhållanden i våra skolor. Jag tror inte att socialdemokraterna kan föra en politik som syftar till att sänka skatterna, och jag tror inte att de kan dämpa statens och kommunernas utgiftsexpansion. Jag tror inte att socialdemokraterna är beredda att föra en politik som gynnar de enskilda människornas individuella sparande och som ger varje familj i vårt land som så vill möjlighet att äga sitt hus, sin lägenhet eller ett fritidshus för avkoppling och vila. Jag tror inte att socialdemokraterna kan föra en ekonomisk politik som möjliggör en fri företagsamhet och ett näringsliv som är lönsamt och som kan skapa sysselsättning och trygghet för framtiden. Jag tror kort sagt inte att socialdemokraterna — om de skulle komma tillbaka — vare sig kan eller vill föra en politik som svarar mot de krav som de enskilda medborgarna i dag reser eller som löser de problem som vi möter under kommande år. De klarade inte den arbetsuppgiften under sin regeringstid. Och de har i opposition visat sin oförmåga att redovisa trovärdiga och ansvarsmedvetna alternativ. Herr talman!

Jag tror inte att Sveriges folk vill ha en sådan politik. Jag ser därför med optimism fram emot vårriksdagen, mot valkampanjen och mot det resultat som den kommer att leda till. Valet kommer att gälla hur människorna i vårt land skall ha det under 1980-talet, i sista hand vilken valfrihet som de skall få, och hur mycket av sina tillgångar och sina inkomster som de skall förfoga över utan pekpinnar uppifrån.

Herr talman! Herr Bohmans anföranden innehåller ett oändligt ordsvall av negativt känsloladdade ord om socialdemokratin. Det är liksom huvudinnehållet. Men det tänker jag inte ta upp — jag har för kort tid. Men det gör inte så mycket; det vore att ödsla tid. Jag får ta upp det i ett annat sammanhang. Jag skall bara ta upp en enda fråga som intresserar mig: om det går att få fram ett besked i sak om vad herr Bohman egentligen menar. Han säger så här: Vi har inte försämrat den sociala tryggheten. Utbetalningarna har kunnat ske genom att man numera lånar. På vår tid betalade vi alla väsentliga utgifter — folkpensioner, barnbidrag osv. — med inkomster. Nu betalas de med lån till en tredjedel. Herr Bohman begriper lika väl som jag att det i längden inte kan fortgå. Man måste välja hur man skall kunna klara dessa utgifter. En ökad ekonomisk aktivitet ger bara en del. 25 miljarder kronor blir underskottet om fem år enligt herr Bohmans egna experter. Sedan nästa led. Herr Bohman säger: Vi skall stoppa rundgången. Det är utbetalningar av pengar från staten till medborgarna. Jag tycker att det skulle höra till vanlig anständighet att tala om vad det är för utbetalningar som herr Bohman vill stoppa, eller minska. Vi har ju budgeten ganska klar för oss. De stora punkterna när det gäller en sådan här rundgång är folkpensioner, det är barnbidrag och bostadsbidrag, vilka hör ihop, det är livsmedelssubventioner, det är sjukvård, som man möjligen kan räkna dit, och några sådana saker till. Det är de stora posterna i budgeten, och det är detta som herr Bohman kallar för rundgång. När nu herr Bohman säger att rundgången bör upphöra eller minskas och budgetläget är som det är, då måste herr Bohman kunna tala om vad det är han vill skära ned på. Jag tror att alla medborgare, som vi fått höra talas om här, är intresserade av sina vardagsfrågor. Alla de känslomässiga övertoner som herr Bohman tar till tror jag inte att medborgarna är så ohyggligt intresserade av. Jo, kanske man känner sig upplyft av dem bland herr Bohmans egna kärntrupper; jag vill inte alls bestrida det. Men när medborgarna hör herr Bohman säga att man skall hejda rundgången — utbetalningen av pengar från statskassan — så tror jag att de lyssnar. Och då frågar man sig: Vilka utbetalningar? Hur mycket betyder det? Vad? Herr Bohman skall inte tro att han skall kunna gå igenom en hel vår i riksdagen och en hel valrörelse utan att kunna ge ett konkret svar på den frågan. Jag skall inte ta upp polemik med herr Bohman i övrigt. Det blir andra tillfällen att göra det, och jag har inte tid till en sådan polemik med de debattregler som gäller. Men jag har tid att ställa denna enkla fråga: När herr Bohman talar om att minska rundgången, vilka utbetalningar är det då han vill skära ned?

Herr talman! Låt mig först beklaga att Olof Palme inte var intresserad av att gå in på det känsloladdade meningsutbyte som brukar förekomma mellan oss två. Jag vill inte säga att det är berikande i ordets rätta mening, men det är i varje fall rätt upplysande att få konstaterat hur långt ifrån varandra vi står i vår bedömning av hur enskilda människor upplever sin tillvaro i Sverige. Det är också beklagligt att Olof Palme inte tog upp den kastade handsken, som innebar att jag bad Olof Palme att underkasta sig en skiljedomsbedömning av Sveriges ekonomi under de gångna åren, om orsaken till att vi har de problem vi har och om trepartiregeringens fögderi. En internationell analys av det slaget skulle omöjliggöra för herr Palme att fortsätta sin svartmålning av trepartiregeringens ekonomiska politik. Jag vill påstå att Olof Palme lämnar denna svartmålning till det svenska folket mot bättre vetande. Jag är lika bekymrad när det gäller budgetens underskott som alla andra talare. I dag är detta inget problem. När tiderna vänder och vi utnyttjar den fulla kapaciteten i vårt näringsliv, så kommer det att skapa problem. Men det innebär å andra sidan att om vi utnyttjar full kapacitet har vi också full tillväxt. Då behöver vi inte betala de dyra pengar som vi i dag alla betalar för att hålla arbetsmarknaden gående. Vi behöver inte göra de väldiga industriella satsningar som vi har tvingats att göra. Jag har inget minne av att Olof Palme har kritiserat några enskilda industriella satsningar, utan han har accepterat dem allihop. Men med fullt kapacitetsutnyttjande krymper automatiskt det här alltför stora, växande budgetunderskottet. Vi kan bara ta ett enda exempel, som jag tycker är belysande. Vi har i dag i runt tal 200 000 människor som betalas genom AMS-medel, i beredskapsarbeten, utbildning och annat. 200 000 människor motsvarar i direkta kostnader ungefär 10 miljarder kronor, som vi när vi arbetar för fullt och utnyttjar den produktionskapacitet vi har i vårt land skulle slippa betala. Det belyser bara hur relativt det här begreppet budgetunderskott är. Det är inte en fråga om att staten skall ha sin bokföring täckt med plus och minus på bägge håll, utan det är fråga om vad samhällsekonomin tål. Sedan gäller det rundgången. Om man tar in så mycket i skatt av en familj att den familjen måste ha en massa bidrag för att klara sig, då är det fråga om en rundgång. Då vore det bättre för den familjen att den slapp betala så mycket i skatt och därigenom också kunde avstå från bidragen. Det är en bedömning i varje särskilt fall. Det svenska bidragssystemet är i dag uppbyggt i stor utsträckning så, att ett mycket stort antal människor som inte behöver det ekonomiska stödet genom bidrag lyfter det ändå. En stor del av räntesubventionerna i bostadsbeståndet går till personer som befinner sig i ett sådant ekonomiskt läge att de definitivt inte behöver detta. Jag tycker att det verkligen borde vara ett gemensamt intresse för alla att göra en ordentlig analys av hela den svenska bostadspolitiken. Ni kanske avvisar en sådan i dag, men det är min bestämda övertygelse att den analysen kommer att framtvingas vad ni än tycker om ett par år. Rundgång är dyrt. Rundgång leder till ökad byråkratisering och ökat blankettraseri, och jag skall gärna erkänna att detta är ett svårt problem. Det är därför vi har begärt att man skall göra en ordentlig analys. Vi har krävt en ordentlig expertanalys av detta för att få klarlagt vad som är verkligt angeläget och var man skulle kunna åstadkomma väsentliga besparingar. Personligen tror jag — jag talar bara för mig själv — att man skulle kunna åstadkomma betydande lättnader, betydande besparingar och minskande skattebörda om man knöt den här bidragsrundgången i stor utsträckning till själva skattesystemet, mer än vad man gör nu. Kopplingen mellan bidrag och skatter måste göras bättre, den måste göras på ett helt annat sätt.

Det är ett gemensamt intresse för oss alla att klara detta, om vi är överens om att höjda skatter och höjda utgifter icke löser problemen med bidragssystemet, utan bara gör det värre och sämre för oss alla. Det är den springande punkten i dagens ekonomiska situation, det är brytpunkten i vår ekonomi. Vi har i dag kommit så långt i Sverige att vi definitivt icke kan lösa budgetunderskottsproblem och andra samhällsekonomiska problem genom att fortsätta att höja våra skatter. Gå ut och fråga folk på gator och torg, och hör efter hur människorna i dag reagerar i den situation där de befinner sig! I mitt första anförande erinrade jag om att allt fler människor går över från heltidsarbete till deltidsarbete. Det är kostsamt för hela den svenska samhällsekonomin.

Herr talman! När det gäller den internationella bedömningen vill jag erinra om att en internationell expertpanel utnämnde Sverige till det land som 1975 hade fört den mest framgångsrika ekonomiska politiken i världen. Nyligen kom en bedömning där Sverige numera placerades som nr 13 av 16 deltagande länder. Värderingen är redan gjord, herr Bohman. Aldrig någonsin har den ekonomiska utvecklingen i Sverige varit så dålig som under de år då Gösta Bohman var ekonomiminister. Aldrig tidigare torde skattetrycket ha ökat så snabbt som under de år då Gösta Bohman var ekonomiminister. Detta är bara faktiska konstateranden. Gösta Bohman säger nu att budgetunderskottet kommer att minska, om vi får en aktivitet i näringslivet. Men hans egna experter säger att budgetunderskottet om fem år är 25 miljarder — även vid fullt utnyttjande av våra resurser, en gynnsam ekonomisk utveckling och utan en enda reform. Smit inte undan där! Gösta Bohman säger sedan att det skall göras en expertutredning. Jag kommer ihåg hur ni i alla år krävde att det skulle tillsättas expertutredningar, besparingsutredningar. Till slut fick ni igenom det i riksdagen, och vi tillsatte besparingsutredningen. Trepartiregeringen hade inte funnits mer än en vecka förrän ni avskaffade besparingsutredningen, för ni hade ingenting att föreslå. Och då var det bäst att dränka besparingsutredningen i glömskans brunn. I två år regerade ni utan att lägga fram några besparingsförslag. Däremot höjde ni skatterna mer än någon annan regering. Efteråt kommer ni och säger: Vi vill ha en ny expertutredning. Vilken ynkedom! Vilken feghet! Jag har så oerhört kort tid på mig, medan herr Bohman har det fördelaktigt jämfört med mig — han kommer efter mig och har tid att lägga ut texten. Jag ställde till Gösta Bohman frågorna: Vad är det för rundgång som ni pratar om? Vad skall ni spara in på? Jo, höjda hyror skall det nog bli — det kan man möjligen utläsa av herr Bohmans anförande. Men i övrigt är det bara ett konservativt mummel om att vi har ett budgetunderskott och att vi nog måste skära ned det som betalas ut. Gösta Bohmans tidigare regeringskolleger sitter tysta som mumier, för de vågar inte stå upp och protestera. När det gäller att värna den sociala tryggheten i Sverige mot alla dessa reaktionära resonemang tvingas socialdemokratin stå ensam — det är den gamla erfarenheten. Men herr Bohman vågar icke svara. Det kanske blir en höjning av hyrorna — det kan man möjligen få ut av herr Bohmans anförande, men f. ö. var det bara enorma gester och tal om rundgångar, bidragssänkningar och skattesänkningar. Sedan slutar det hela: ja, det får nog bli en expertutredning. Eftertankens kranka blekhet, ganska fegt och ganska ynkligt, men avsikterna är nog i grunden ganska onda.

Herr talman! Olof Palme läser verkligen internationellt tryck som f-n läser Bibeln. Läs på bättre nästa gång, Olof Palme, så kommer det att gå bättre här också. Gå ut, Olof Palme, till människorna och tala om för dem att det är reaktionärt att göra gällande att skattebelastningen i Sverige är alltför hög. Gå ut till människorna och säg att det är reaktionärt att påstå att vi inte kan ha det här skattesystemet längre, eftersom det går ut över vår samhällsekonomi, vår tillväxt och vår framtid och att vi måste skapa någonting bättre. Gå ut och tala om för dem att det är reaktionärt att göra detta gällande. Då får ni se hur mycket tro folk därefter sätter till Olof Palme. Det är icke reaktionärt att säga det som alla människor i vårt land i dag tycker och tänker. Det är inte sant att den gamla trepartiregeringen under min tid, som det hette— vidtog de påstådda negativa åtgärderna och höjde skatterna. Vi sänkte skatterna 1977 och 1978. Vi genomförde indexreglering av skattesystemet och hindrade därigenom skatterna att höjas i takt med inflationen. Var det också reaktionärt? Olof Palme vill göra detta gällande. Folk tycker det inte. Utan den indexregleringen hade vi inte haft det fina avtal på arbetsmarknaden som vi haft. Staten tog in i direkt skatt 1976, när Olof Palme styrde, 36 miljarder kronor. 1977 hade vi på grund av skattesänkningarna kommit ned till 32 miljarder och 1978 till 31 miljarder. Det var en klar skattesänkning. Samtidigt höjde kommunerna sina skatter. Och de hade aldrig höjt skatterna så mycket som just då. Kommunerna kan vi inte ta ansvar för. Vi har verkligen gjort vad vi kunnat för att få ned den kommunala skatteoch utgiftsexpansionen utan att få något nämnvärt stöd från Olof Palmes socialdemokrater ute i landet. Än en gång Olof Palme: Det är fel att påstå att skattetrycket aldrig höjts så mycket som under åren 1976-1978. Olof Palme har påstått detta förut. Enbart mellan 1975 och 1976 höjdes skattekvoten mera i Sverige än under de rvå år då det satt en borgerlig regering. Vi höjde momsen, heter det. Ja, det gjorde vi. Anledningen var att vi var tvungna att göra det. Det hörde ihop med devalveringen, som vi tvingades att vidta för att rätta till de tokigheter som Olof Palme hade lämnat efter sig. Hade Olof Palme i oppositionsställning fått igenom sina förslag, skulle skattetrycket i dag ha varit 9 miljarder kronor högre än vad det är i dag. Ovanpå detta vill Olof Palme nu lägga ytterligare 15 miljarder kronor. Är inte detta reaktionärt?